Herr talman! Herr Björkman har inte kunnat vederlägga de uppgifter jag har lämnat, och jag refererar till att det ekonomiska systemet vi har verkar som det gör. Regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna står till företagarnas förfogande. Man har lämnat de byggnadskvoter som begärts så långt det varit möjligt i dessa speciella fall och även i andra fall.

Herr talman! Det är litet svårt för mig att vid denna tid på natten hålla det engagerade anförande som jag hade tänkt hålla, men jag skall ändå säga några ord om ett par samhällsfrågor som intresserar mig. Frågan om markvärdestegringen har under årtiondenas lopp stötts och blötts och utredningar har tillsatts och försvunnit. Sällan har något resultat framkommit av utredningarna. När regeringen nu äntligen framlägger vissa förslag skall vi med största intresse ta del av dem. Vi får väl tillfälle att redan om någon vecka diskutera förköpslagen här i kammaren, och jag skall inte föregripa den debatt som då kommer att föras. Men jag vill ändå överräcka en liten blomma till justitieministern som sett klokt och nyktert på saken och vägrat godtaga kommittémajoritetens förslag. Jag vill inte därmed säga att han har utan vidare accepterat reservanternas förslag, men så mycket är klart att det förslag som vi kommer att diskutera ligger betydligt närmare reservanternas ståndpunkt än majoritetsförslaget. Jag skulle särskilt vilja komplimenttera honom för ett uttalande i propositionen om rättssäkerheten. Departementschefen säger nämligen: »Enligt min mening är de nuvarande gränserna för den kommunala kompetensen alltför ovissa och svårbestämbara för att kunna utgöra en av grundpelarna i en lagstiftning om kommunal förköpsrätt. En sådan lösning tillgodoser inte de rättssäkerhetskrav som enligt vad jag nyss anförde bör vara vägledande vid utformningen av förköpsinstitutet.» Jag tycker att just rättssäkerhetskravet är så väsentligt att det är riktigt att ta den hänsyn till det som departementschefen har gjort. Vad jag däremot inte förstår är att man, när man skall tillskapa tvångsregler som gäller den enskilde, ständigt och jämt vägrar att låta dem gälla även kronans jord. Så är fallet i fråga om expropriationslagen, ensittarlagen och även i fråga om den nya förköpslagen. Det är inte bara från principiell ståndpunkt som jag vill göra invändningar, utan det finns också en praktisk synpunkt. Jag vet inte hur många timmar, dagar, veckor eller månader som har åtgått för kammarkollegium och andra myndigheter för att utreda, huruvida kyrklig jord är av medeltida ursprung eller senare inköpt av staten och därefter överlåten till kyrkan. Den utredningen är nämligen nödvändig för att avgöra om t.ex. ensittarlagen är tilllämplig på kyrklig jord eller inte. Utredningen är dock inte nödvändig då det gäller förköpslagen. Låter man då förköpslagen vara tillämplig på en viss sort av statlig jord, är det ganska meningslöst att inte ta steget fullt ut och låta den vara tillämplig på statlig jord över huvud taget.

Det är för mig och många med mig obegripligt att regeringen inte har kunnat lösa denna fråga tidigare. Det är nödvändigt för kommunerna att få de resurser som behövs för att en förköpslag över huvud taget skall fylla något vettigt ändamål. Löftet nu från regeringen tycks vara att de summor som inflyter genom realisationsvinstbeskattningen skall gå till en fond och användas för detta ändamål. Kommunerna skulle då kunna utnyttja denna fond. Jag vet inte vad herr Sträng har för uppfattning om de summor som behövs i detta fall. Jag kan dock nämna att de summor som utredningen kom fram till i sitt förslag till realisationsvinstbeskattning var 70 eller 80 miljoner kronor för stat och kommun tillsammans vid en uppskattning för år 1963.

Även om man tar hänsyn till den skärpning av beskattningsreglerna, som finansministern har föreslagit, kommer de influtna medlen inte att få sådan storlek att de räcker för det ändamål som det här gäller. Det är det ena skälet till att man snarast borde tillskapa den fond som behövs. Det andra skälet är att det är mycket svårt att förstå hur den beskattning skall utformas genom vilken man skall skilja mellan realisationsvinstbeskattning och vanlig inkomstskatt för att få fram de medel, som herr Sträng tydligen avser skall specialdestineras för detta ändamål. Specialdestination har vi för övrigt i många andra sammanhang betackat oss för. Fonden borde, som folkpartiet föreslagit under flera år, tillskapas alldeles oberoende av både förköpslag och realisationsvinstbeskattning. Vi kan från vårt håll beträffande beskattningen för närvarande bara rent allmänt säga att den skall fördelas efter bärkraft och att vinster på markförsäljning skall beskattas som andra vinster.

Vi var inte ute för att av fiskaliskt nit ge finansministern den ena eller andra summan i ökad beskattning. Jag vill bara nämna detta utan att för dagen ta ställning till det förslag som finansministern har lagt fram, med den skärpning av beskattningen som det där är fråga om. Samtidigt vill jag peka på den korta övergångstid som finansministern har gett markägarna att försälja marken för den händelse de nu innehar fastighet, som enligt den nuvarande reavinstbeskattningen inte är beskattningsbar. Jag tycker det är riktigt och rimligt att man här medger en hygglig övergångstid, dels för att inte oroa fastighetsmarknaden under en kort period och dels därför att rättssäkerheten fordrar, tycker jag, att markinnehavare bör ha en viss respit för att kunna ordna en sådan sak, om de det önskar. En annan fråga, som ständigt är aktuell, är miljövården. Vatten, luft och mark håller på att förstöras mer och mer. En ohämmad exploatering har länge pågått och alltför sent har vi vaknat till besinning. Först när sådana kraftåtgärder erfordras, att vi tvekar att vidta åtgärder på grund av det skulle bli för dyrt, först då börjar vi vakna! Vi har så smått börjat med den organisatoriska sidan. Naturvårdsverket hälsas välkommet. Tyvärr fattas det ännu både personella och ekonomiska resurser på länsplanet och i kommunerna. Det förefaller som om vi många gånger tillskapade lagar utan tanke på att vi måste följa upp dem med personella och ekonomiska resurser. I just den här frågan skulle jag vilja efterlysa det under denna allmänpolitiska debatt mångomtalade initiativet från regeringens sida. Naturvårdslagen ingav oss förhoppningar. Den tillskapade de lagregler som behövs för att klara bebyggelsefrågorna inom de mest utsatta områdena. Men var finns pengarna? Och var finns de som skall planera och handlägga t.ex. dispensärendena? Även om länsförvaltningsutredningen inte kommer att genomföras inom den närmaste tiden i avvaktan på en ofrånkomlig samordning med länsdemokratiutredningen, får vi inte dröja med att förstärka planeringsavdelningarna på länsplanet. Denna samordning av de båda utredningarna, som jag själv tror är ofrånkomlig, borde med det snaraste komma till stånd. Man bör undersöka både uppgifternas fördelning mellan de regionala organen och den därefter följande organisatoriska förstärkning, som otvivelaktigt behövs för att klara de frågor som gäller miljövården. Om man vill misskreditera en vettig och förnuftig naturvårdslagstiftning, skall man låta markägare och tomtköpare vänta i åratal på handläggningen av detaljplaner och dispensansökningar. Om vi inte vill detta, ger vi länsstyrelserna de resurser som behövs för att klara problemet inom rimlig tid. Men det är inte bara markanvändningen som ingår i en aktiv miljövård. Våra bilar spyr ut avgaser och våra skorstenar fosforoch svavelhaltig rök, som förpestar luften och faller ned både på marken och i vattnet. Våra samhällen och industrier har förstört vattnen i en omfattning, som det kommer att ta årtionden att avhjälpa, även om vi omedelbart sätter igång. Och är vi beredda att göra det? Alltför länge har vi tvekat och bara halvhjärtat satsat på bättre miljövård. Det är dags att med olika medel söka komma till rätta med problemen. Det kan bli dyrt på grund av redan begångna fel och försummelser, men det kommer inte att bli billigare om vi väntar. Vad vi omgående borde utreda är vattenbehovet i olika delar av landet. Vi vet att vattenförbrukningen per person här i landet stiger med ökad standard. Takten i ökningen kan vi närmare studera i USA. Vi vet också att grundvattnet sjunker och sjunker, Det är endast en tidsfråga när vi även i glesbygden, liksom redan nu i de flesta samhällen, kommer att vara beroende av ytvatten för att klara vattenförsörjningen. Samtidigt låter vi gladeligen våra sjöar ta emot den ena skurhinken efter den andra. Jag kan som exempel ta Vättern, som vid flera tillfällen har skyltat i tidningarna. Man konstaterar att en av de bästa ytvattensjöar som vi har här i landet håller på att så förstöras, att fisken inte längre kan leva i den, Vi vet att denna sjö kommer att behövas för att klara vattenförsörjningen för kanske hela Sverige — kanske också för delar av Danmark och Tyskland. Det är ändå på tiden att vi genom en inventering får klart för oss vilka sjöar som måste skyddas så fort som möjligt. Jag vet, herr talman, att dessa frågor om miljövården kanske inte går att klara upp enbart genom nationella insatser. Liksom herr Wirtén i första kammaren tror jag att detta är frågor, i vilka vi måste samarbeta över gränserna och beträffande vilka det behövs en global kontakt. Det är dock frågor som vi nödvändigt måste lösa inom den närmaste framtiden, och härvidlag måste vi ta initiativ.

Herr talman! Kanske kan det betraktas som förmätet att ta till orda i denna tidiga morgontimma, men eftersom jag står på talarlistan skall jag för söka mycket kortfattat framföra mitt ärende. Fru Hörnlund ville höra min uppfattning om Konstsilke AB, Borås. Jag vet inte om fru Hörnlund är närvarande i kammaren, men jag skall ändå något klarlägga min uppfattning för henne. Det torde säkerligen vara ganska påfrestande för kammarens ledamöter att här sitta och höra på en debatt, som såvitt jag begriper till huvudsaklig del hör hemma i Borås stadsfullmäktige. Jag vill bara säga att det helt naturligt är svårt för oss, som inte agerar i stadsfullmäktige eller i drätselkammaren i Borås, att bilda oss en riktig uppfattning om denna fråga. Såvitt jag kunnat bedöma läget rätt var drätselkammaren i Borås enig i fråga om sitt ställningstagande, Utanför denna krets har inte någon blivit informerad,. Det kan hända att fru Hörnlund har vissa kanaler för att informationen till henne skall bli mera utförlig än till oss övriga. Jag vill bara rent allmänt säga, att företag naturligtvis måste skötas efter sunda, affärsmässiga principer. Den regeln gäller såväl enskilda som — det vill jag understryka — statliga företag, så att inte i onödan de anställda utsättes för större våld än nöden kräver. Herr talman! På socialdemokratiska konferenser framhålles ofta nödvändigheten av att skapa trygghet och arbete för människorna. Det är naturlivtvis riktigt. Men vad som inte beröres på dessa kongresser — i varje fall har jag inte sett något därom i tidningspressen är vad som förorsakat ett sådant läge, då människornas rätt till trygghet och arbete äventyras. Det sägs ingenting om den förda ekonomiska politiken, handelspolitiken etc. Statsministern skyllde i dag på den västtyska konjunkturnedgången och det gjorde även herr Lorentzon i sitt inlägg nyss.

Många gånger tidigare i debatten har det talats om den stora arbetslöshet som varslas. Enligt chefen för arbetsmarknadsstyrelsen torde risker finnas att arbetslösheten frampå nyåret närmar sig 100 000. Det är den största arbetslöshet sedan 1930-talets svåra krisår. Dessa uppgifter är alarmerande, i första hand för de många hem som kommer att drabbas av denna katastrof. Här måste sålunda alla resurser sättas in för att bemästra situationen innan alltför omfattande arbetslöshet uppstått. Man kan sålunda säga, att en av de stora huvudfrågorna i dagens politiska handlande är att skapa förutsättningar för människorna att känna den trygghet som rätten till ett arbete utgör. De arbetslösa massorna blir inte hjälpta med bara vackert tal och löften, Olika åtgärder måste sättas in. Det gäller rörlighetsfrämjande åtgärder, företagslokalisering, frisläppande av investeringsfonderna, <lokaliseringspolitik, omskolning, beredskapsarbeten etc. Hela raden av dessa åtgärder måste tagas i bruk och gemensamt rädda oss från en fruktad arbetslöshetstid. Man får inte vila på hanen utan vidtaga åtgärder skyndsamt. I en akut situation kan vi inte komma ifrån att använda beredskapsarbeten i ganska stor utsträckning. Det finns olika arbetsprojekt som kan vara lämpliga för beredskapsarbeten. Skogsröjning och därmed sammanfallande arbetsuppgifter är ett länge beprövat projekt när det gäller beredskapsarbeten. Men också inom ett annat arbetsområde bör beredskapsarbeten sättas in, och detta område bör utan tvivel också betraktas som prioriterande, Det gäller vissa väg byggnadsarbeten, och detta är mitt egentliga ärende i debatten. Häremot brukar ibland anföras, att i förhållande till kostnaderna får man ut så få manuella arbetsdagar att det inte lönar sig ur beredskapsarbetssynpunkt att ordna vägbyggnader. Det finns dock eftersatta vägarbeten som i ganska stor utsträckning måste utföras med manuell arbetsinsats. Bara i mitt län finns det sådana eftersatta arbeten för flera hundratusen kronor och jag är övertygad om att detta inte är unikt för Älvsborgs län, Förhållandena är säkerligen likartade i de flesta övriga län i landet. Det gäller buskröjningar, borttagande av stenmurar efter vägarna, rätning av mindre kurvor etc, Det är arbeten som måste utföras så fort som möjligt, även sett ur trafiksäkerhetssynpunkt. De här nämnda arbetsprojekten berör givetvis inte de stora huvudlederna. De är, såvitt jag kan bedöma, bättre tillgodosedda med anslag. Jag syftar främst på de mindre länsvägarna och matarvägarna till de större trafikstråken. Det är dessa vägtyper som i första hand behöver ses till, ty just de är mest eftersatta. Inte minst gäller det de omnämnda förbättringsarbetena. Även ett stort behov anmäler sig också i fråga om vägarnas förstärkning, d.v.s. en ökad bärighet. Det måste vara i högsta grad irrationellt att dessa matarvägar har fått ett så lågt hjultryck, att våra dagars lastbilar inte på långt när kan utnyttja sin lastkapacitet. Nu är sannerligen tiden inne för ett fullföljande av ett löfte som finansministern en gång givit, att när arbetskraftsresurserna tillåter skall de pengar man får in i form av bensinskattemedel och bilskattemedel också komma vägarna till del. Det yttrade han för något år sedan. Nu finns just den arbetskraft som han åberopade, och såvitt jag kan förstå är det därför bara att utanordna medlen och sätta i gång arbetena. Inte heller behövs det några omfattande och långvariga projekteringsarbeten. Jag vet att dessa arbeten bara väntar på medel och arbetskraft. Herr talman! Jag skulle vilja hemställa till vår nye kommunikationsminister att hålla sig framme när det gäl" ler att få del av de medel, som skall användas för beredskapsarbeten, så att de även kan komma dessa vägarbeten till del. Här kan man sålunda tjäna två syften: dels bekämpar man arbetslösheten, dels gör man våra trafikleder bättre rustade att ta emot den alltmer ökande trafiken och gör dem ännu mer trafiksäkra. Herr talman! Detta var — på grund av den tidiga morgontimmen i något förkortad form — vad jag ville säga.

Herr talman! Herr Persson i Heden måste ha missuppfattat mig när han sammankopplar mig med vad statsministern tidigare i dag skulle ha anfört om att sysselsättningssvårigheterna här i Sverige skulle bero på förhållandena i Västtyskland. Jag kan mycket väl vara överens med herr Erlander om att svårigheterna i Västtyskland och arbetslösheten där naturligtvis sätter sin prägel också på Sverige och dess näringsliv. Men det var inte alls det jag sade. Jag framhöll, att när de borgerliga partierna ensidigt riktar sin kritik mot regeringen när det gäller svårigheterna för vårt lands näringsliv, så är detta en avledningsmanöver. Jag sade att de borgerliga partierna måste vara medvetna om den arbetslöshet som råder i Västtyskland, Frankrike och Amerika. Denna arbetslöshet kan man knappast anklaga den socialdemokratiska regeringen för. Däremot kan man naturligtvis ha kritiska synpunkter på det socialdemokratiska partiet, som suttit i regeringsställning i 35 år, utan att ha skaffat sig den minsta insyn i eller kontroll över före tagen, inte ens över de företag till vilka det ges statliga lokaliseringsmedel.
Herr talman! Som jag fattade herr Lorentzons inlägg underströk han helt statsministerns förklaring till arbetslösheten i Sverige, vilken alltså om inte i huvudsak så dock till en del skulle vara förorsakad av den rådande besvärliga situationen i Västtyskland. Jag gjorde gällande, att det inte är de borgerliga partierna som bär skulden till den nuvarande situationen, utan att det är regeringens handläggning bl.a. av handelspolitiska ärenden som förorsakat den. Låt mig bara peka på en enda omständighet, eftersom herr Lorentzon tog upp denna fråga. Den ohämmade import som förekommer av vissa varor, som jag nämnde i mitt inlägg, har gjort att många industrier inte har möjlighet att fortsätta sin verksamhet — detta gäller bl.a. inom textiloch konfektionsindustrin. Vi importerar hälften av hela vårt behov av dessa produkter, och detta gör att sådana industrier i mycket stor utsträckning måste lägga ned verksamheten och friställa arbetskraft. Det är icke de borgerliga partierna som är skuld till detta, utan det är regeringen, herr Lorentzon, och den förnämsta orsaken till arbetslösheten i landet. Det höga kostnadsläge vi har i detta land gör dessutom att vi inte kan konkurrera med länder som har ett gynnsammare sådant. Detta och inte arbetslösheten i Västtyskland är grundorsaken till friställningarna.
Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att debattera denna fråga med herr Persson i Heden, men det anser jag inte är min uppgift att göra. Den kritik som de borgerliga partierna riktat mot det socialdemokratiska partiet klarade ju statsministern av alldeles utmärkt i talarstolen tidigare i dag. Jag anser inte att det är min uppgift att bemöta den — det får representanterna för det socialdemokratiska partiet själva göra. Kritiken från vänsterpartiet kommunisterna ligger på ett helt annat plan, och den skall inte förväxlas med den som framförts från borgerligt håll.
Herr talman! Det var ganska intressant att lyssna till herr Dickson. Han sade att man inte skall bära falsk vittnesbörd mot sin nästa. Jag tycker att detta skulle gälla även den svenska regeringen. Menar verkligen herr Persson i Heden, att vi i vår handelspolitik skulle inleda något slags tullkrig mellan länderna? Detta vore inte någon sund och riktig väg på det handelspolitiska området. Jag tycker nog att man alltför mycket skyller regeringen för de svårigheter som vi har på vissa områden och däribland även på det handelspolitiska. Jag tror knappast att centerpartiet i regeringsställning skulle sköta detta på ett mera tillfredsställande sätt.

Herr talman! Jag har inte åberopat något tullkrig eller tullar i något enda sammanhang. Jag vill bara påminna herr Carlsson i Västerås om den debatt jag hade i våras med handelsministern — jag tror att även inrikesministern deltog — i samband med en interpellation med anledning av den textilkris som då drabbade inte minst mina bygder nere i Västergötland. Vi hade då en oerhörd import av textilvaror bl.a. från Korea och Hongkong. Jag framhöll då i debatten, att här var det inte fråga om tullmurar som kunde rädda det allvarliga läget som uppkommit med dumpingimport från dessa länder med det oerhört låga kostnadsläge, som de hade i sin produktion, utan här gällde det faktiskt att få fram en kvotering av importen av dessa varor. Handelsministern sade i debatten, att något sådant skulle strida mot regeringens principer och att det inte fanns någon möjlighet att ordna sådana kvoteringar. Men, herr Carlsson i Västerås, vad hände tre dagar efter denna interpellationsdebatt? Jo, då kom ett regeringsbeslut om kvotering av varor just ifrån bl.a. Korea. Det är något annat än tulltaxor och tullmurar. Några sådana har jag aldrig nämnt något om.

Herr talman! Vi lever i ett samhälle som förändras mycket snabbt och detta gäller de flesta områden. Vi ställs ständigt inför nya situationer och vi möter nästan dagligen nya problem. Eftersom de flesta av oss är vanemänniskor och mer eller mindre medvetet konservativa, är det ganska naturligt att vi ofta står frågande inför vissa företeelser och nyheter. Men människan har en förunderlig förmåga att anpassa sig, och vad som i fjol kunde te sig som en orimlighet accepteras ofta i år och blir lika ofta en självklarhet nästa år. Jag har dock en känsla av att människorna i vårt land blir alltmer tveksamma till en rad påståenden i den socialdemokratiska förkunnelsen. Låt mig nämna några exempel. Finansministern har under en följd av år lärt oss, att vi måste acceptera fortgående inflation med prishöjningar för att sysselsättningen skall kunna garanteras. Det är då rätt naturligt att allt flera människor känner sig förbryllade och vilsna, när de finner att vi nu har fått både inflation med prishöjningar och stor arbetslöshet. Tron på regeringens politik som garant för sys selsättningstrygghet är rubbad. Känslan av otrygghet för familjen och den egna försörjningen tar överhand. Den socialdemokratiska bostadspolitikens följder kan vara ett annat exempel. Alltsedan åren efter kriget har regeringen gång på gång lovat att bostadsbristen skulle vara avskaffad om ett par år. Alla vet vi alltför väl, att vi 20 år efteråt ännu har långt kvar till det målet. Därför ställer folk sig litet undrande milt sagt till statsministerns uttalande i Halmstad i lördags som det refereras i pressen åtminstone. Statsministern sade: »På intet annat område har vi lyckats så bra.» Nu skall jag gärna erkänna, att ett sådant yttrande naturligtvis måste ställas i relation till de anspråk på att lyckas, som vederbörande talare kan ha. Jag skall därför inte kommentera statsministerns Halmstadstal på annat sätt än med att säga, att de 10 000-tals människor, som står i våra bostadsköer och som stått där i många år, troligen tycker att statsministern är en mycket anspråkslös man. I rättvisans namn bör kanske också sägas, att en av våra främsta bostadspotentater, herr Svenning, i onsdags i förra veckan i en debatt här i kammaren yttrade, att »svårigheten på bostadsmarknaden är katastrofal». Regeringens tvära kastningar mellan extrema ytterligheter förvånar nog också många människor som tänker självständigt. Ända till nu i år har man hållit fast vid krigsårens hyresreglering med en orimlig hyressplittring som följd. Regleringen har också lett till att modernisering av äldre hus omöjliggjorts och att en mycket omfattande kapitaloch värdeförstöring ägt rum genom förslumning och rivning. Nettotillskottet av bostäder varje år har därför legat långt under nyproduktionens tal. Samtidigt har boendekostnaderna i onödan drivits i höjden. Det sista är naturligtvis en mycket hård realitet för många familjer i vårt land. Produktionskostnaderna för bostäder är nu så höga att det i dag — trots den stora bostadsbristen — finns gott om nyproducerade lägenheter litet varstans i landet som står tomma därför att de är för dyra att hyra. Detta gäller också så expansiva orter som t.ex. Göteborg, där både HSB och Riksbyggen har gott om oanvända nya lägenheter med kvadratmeterhyror på 100 kronor per år eller mera. Det är sannerligen inte många familjer som har råd att hyra sådana lägenheter. Den ena extrema ytterligheten är alltså det envetna och alltför långvariga fasthållandet av krisårens hyresreglering och den andra utspelet för några veckor sedan då inrikesministern anklagade de enskilda fastighetsägarna för att ha försummat underhålla de äldre husen och hotade med en vanhävdslag för hyreshus. Det är verkligen inte förvånande att alltfler blir skeptiska till den förda bostadspolitikens välsignelser liksom till den kommande politiken. Aningslöst vitsordade ett av de kvinnliga statsråden att den förda bostadspolitiken inte varit så lyckad, när hon efter ett mycket dyrbart villaköp i somras yttrade till en tidning, att hon inte hade haft något annat val, när nu bostatssituationen var så hopplös i vårt land. Låt mig ta ännu ett exempel ur den rikhaltiga floran av det som för så många och för alltfler ter sig obegripligt och gåtfullt. Vi har som bekant begåvats med en lag om en särskild investeringsavgift på s.k. oprioriterade byggen. Av någon anledning skall den gälla till den 1 oktober nästa år, d.v.s. till fjorton dagar efter valet. Den katolska församlingskyrkan i Stockholm måste nu rivas på grund av nedre Norrmalmsplanens genomförande. Man måste börja byggandet av en ny kyrka medan investeringslagen gäller, om man inte skall bli utan lokaler under minst ett år. Att märka är att detta inte enbart gäller en gudstjänstlokal utan också rum för församlingsarbete, ungdomsutbildning och skolverksamhet. För detta bygge på några miljoner kronor, som föranleds av omständigheter varöver församlingen inte råder, vägrar regeringen dispens från den 235-procentiga investeringsavgiften. Men samtidigt får statens filminstitut sådan dispens för att investera 25 miljoner kronor i en filmens lekstuga, ett helt nypåhittat projekt. Trots att filmen som konstart är en del av vår kultur — även om man ibland känner sig frestad att kalla en hel del film för okultur — och trots att kulturministern medverkat i en film helt nyligen var det inte han utan investeringsministern som i förra månaden fick filmens s.k. Guldbagge. Jag upprepar att det sannerligen inte är underligt att man möter allt flera människor som trots tidigare engagemang nu tar avstånd från den socialdemokratiska politiken. En byggnadsarbetare sökte upp mig förra söndagen. Som så många andra hade han nu sällat sig till den politiska oppositionen. Han var uppbragt över att han trots detta måste vara med och betala det socialdemokratiska partiets kostnader. Han gay mig också denna folder från Svenska byggnadsarbetareförbundets avd. 30 i Borlänge. Ett 70-tal ombud har kollektivanslutit denna avdelnings 6 000 medlemmar. I foldern redovisas vad månadsavgiften, 36 kronor för helbetalande medlem, används till. Det går 13 kronor till förbundet, 6 kronor till försäkringskassan, 9 kronor till arbetslöshetskassan och 8 kronor till FSO, ABF och socialdemokratiska arbetarepartiet. Under den uppräkningen står följande: »Om Du på grund av politiskt, religiöst eller annat skäl inte vill tillhöra SAP, skall Du enskilt till avdelningskassören skriftligen reservera Dig. Kontingenten är lika för alla oberoende om Du är med i SAP eller inte.» Jag medger gärna att det är hedervärt att detta orimliga förhållande så klart deklareras för medlemmarna. Detta sker inte i alla fackföreningsfolders. Men det är inte förvånande att mannen i ledet, som inte är socialdemokrat utan som kanske t.o.m. aktivt bekämpar detta partis politik, inte bara finner denna form för partiverksamhetens finansiering anstötlig och ovärdig. Jag kan försäkra att den också skapar vanmäktig förbittring och rubbar tron på rättsinnigheten hos dem som utöver sin makt på detta sätt. Herr talman! Jag har med detta korta anförande velat peka på några av de många områden i samhället, beträffande vilka allt flera människor gripits av tvivel på klokheten i den politik, som de stora männen i regeringen bedriver. Som en enkel man av folket har jag funnit det angeläget att på detta sätt till kammaren och dess protokoll förmedla nåra sådana intryck och reflexioner, som i dag är i allt flera människors tankar.

Herr talman! Herr Turessons skildring av socialdemokraternas rubbade förtroende för regeringen får stå för hans egen räkning. Skulle det föreligga ett rubbat förtroende därför att enskilda socialdemokrater tar upp en och annan fråga till kritisk granskning även i opposition mot vår egen regering? Detta måste tvärtom enligt min mening betraktas såsom ett hälsotecken i en politisk demokrati, och det bör väl inte generellt bedömas som ett bristande förtroende — långt därifrån. Skulle vi vara dömda till tystnad beroende på att vi är socialdemokrater, när vi vet att här handläggs stora och avgörande frågor, som det naturligtvis kan finnas delade meningar om? Om jag hade tid, skulle jag ta upp en debatt med herr Turesson om kollektivanslutningen till socialdemokratiska partiet. Jag har själv varit med om kol lektivanslutning inom en betydligt större fackförening än den som herr Turesson beskrev. Jag tror att jag i korthet kan skildra hur det gick till i Metall i Västerås, med 7000 medlemmar. Där hade man under en följd av år anslagit synnerligen stora belopp till partiets verksamhet, och medlemmarna började fråga sig, om det inte var riktigare att också få medlemskap för dessa pengar. Man diskuterade saken på fackklubbarna, och en av dessa beslöt motionera till avdelningen om en kollektivanslutning. Avdelningsstyrelsen tog upp motionen och föreslog representantskapet ett beslut om kollektivanslutning. Dessförinnan hade en hel del grundorganisationer diskuterat anslutningen. Jag kan tillägga att beslutet som sedan fattades var enhälligt.
Herr talman! En annan gång skall jag gärna fortsätta en diskussion med herr Carlsson i Västerås rörande kollektivanslutningen. Jag tror dock inte att det är så viktigt om beslutet är enhälligt eller inte när det gäller ett representantskap kanske representerande en tiondel av samtliga medlemmar i föreningen. Men det får vi återkomma till en annan gång. Jag begärde ordet i början av herr Carlssons anförande. Då sade herr Carlsson att han inte trodde att det var någon fara med socialdemokraternas rubbade förtroende för regeringen. Nej, något sådant har jag inte heller påstått. Vad jag har talat om är före detta socialdemokrater, alltså medlemmar i partiet eller personer som har röstat på partiet men som nu har tappat förtroendet för det och därefter övergått till att rösta t.ex. på mig i min valkrets. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta den fortsatta

Herr talman! Herr Martinsson har frågat mig om jag ämnar lägga fram förslag om bostadsarrende i enlighet med föreliggande förslag och i så fall när. Regeringen beslöt den 20 oktober i år att inhämta lagrådets yttrande över ett inom <justitiedepartementet upprättat förslag till lagstiftning beträffande lägenhetsarrende m.m. Förslaget grundar sig på arrendelagsutredningens delbetänkande Bostadsarrende m.m. Lagrådsremissen utkommer av trycket någon av de närmaste dagarna och tillställs då riksdagens ledamöter. Om intet oförutsett inträffar kan proposition i ämnet föreläggas vårriksdagen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det utomordentligt positiva svar jag fått på min fråga. Den ängslan som funnits hos många sportstugeägare dämpades något när arrendelagstiftningens «delbetänkande framlades, men man har väntat och väntar alltjämt på ett lagförslag i ärendet. En hel del arrendatorers kontrakt går nämligen efterhand ut, och de är självfallet därför angelägna om att lagen träder i kraft så snart som möjligt. Jag hoppas också att riksdagsbehandlingen blir sådan att lagen kan träda i kraft någon gång i mitten på nästa år. Jag tackar ännu en gång för det mycket positiva svaret.

Herr talman! Herr Martinsson har frågat mig om jag avser att under kommande vårriksdag lägga fram förslag om rättegångshjälp i anslutning till föreliggande förslag. Frågan om en reform av rättegångshjälpen är en kostnadsfråga och behandlas därför i pågående budgetarbete. Innan detta är avslutat kan jag inte lämna något besked med anledning av Kerr Martinssons fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. Jag vill inte påstå att svaret var särskilt positivt eller vägledande, men när jag nu har ställt två frågor och fått ett positivt svar av två är ju genomsnittet ändå ganska hyggligt, och jag skall därför inte klaga. Jag är fullt medveten om att det här rör sig om en kostnadsfråga, men i förhållande till budgeten i dess helhet blir kostnadsstegringen ändå inte särskilt stor. Även om jag inte har någon bestämd uppfattning om hur många miljoner kronor det kan röra sig om, antar jag att det ändå inte kan vara mer än 10 miljoner i kostnadsökning. Detta även om man beaktar kostnadsstegringarna sedan förslaget lades fram. Vidare är väl detta inte enbart en budgetfråga utan även vissa principfrågor, nämligen om de framlagda förslagen är avsedda att ligga till grund för en reform och om man anser reformen vara angelägen. Jag antar emellertid att jag inte kan få förlåten fråndragen och tackar därför än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag ämnar sätta stopp för — som han har formulerat frågan — den form av hyresocker, som allt livligare förekommer vid exekutiv auktion å bostadsrätt. Det ämne herr Sjöholm tar upp diskuterades även vid 1965 års riksdag. Riksdagen behandlade då två motioner med yrkanden om sådan ändring av bostadsrättskontrollagen att den inte kunde kringgås genom försäljning på exekutiv auktion. Med hänsyn till att frågan skulle behandlas av bostadsrättskommittén ansåg riksdagen att motionerna inte borde föranleda någon riks dagens åtgärd. Kommittén har den 20 oktober i år avgivit en promemoria med förslag till vissa ändringar i lagen om bostadsrättsföreningar. I promemorian behandlas frågan om behovet av kontroll av överlåtelser av bostadsrätt, däribland alltså även den fråga som herr Sjöholm nu har tagit upp. Kommittén föreslår för sin del att kontrollen skall slopas helt. Promemorian har nu sänts ut på remiss. I avbidan på resultatet av remissbehandlingen är jag inte beredd att göra några uttalanden i kontrollfrågan. Enligt vad jag har inhämtat avser bostadsrättskommittén att i sitt slutbetänkande, som väntas bli framlagt i början av nästa år, ta slutlig ställning till frågan om kontroll av överlåtelser av bostadsrätt.
Herr talman! Jag kan inte vara särskilt belåten med svaret, eftersom justitieministern lämnar frågan helt öppen. Detta är ett område där det föreligger verkligt stora olägenheter. Vi har i tidningarna läst att en bostadsrätt försålts på exekutiv auktion här i Stockholm för cirka 140000 kronor. I Uppsala finns ett exempel på sådan försäljning till 80000 kronor och i Hälsingborg, där vi är något mera blygsamma, har en lägenhet med nominellt värde av 3 000 kronor försålts för 15 000 kronor. Detta är ett följdfenomen av en misslyckad bostadspolitik, som gör lägenheter så åtråvärda att folk betalar vilka summor som helst för dem. Jag skall bara ta ett enda exempel för att visa hur avvita förhållandena är. Om en person själv skulle sälja en bostadsrätt till ett sådant övervärde och detta blev uppdagat och bevisat, skulle han bli dömd till böter och köpeskillingen skulle återgå. Om han då inte betalar dessa böter kommer utmätningsmannen. Ägaren anvisar då till utmätning sin bostadsrätt. Då utmätes denna och försäl jes på exekutiv auktion, varvid den betalas med ett belopp som kanske är högre än det som han tidigare illegalt försålt bostadsrätten för. Då får vederbörande alltså dels pengar till böterna, dels ett belopp som kanske är större än det som han tidigare orättmätigt kommit över. Dessa förhållanden är som sagt fullständigt avvita. Jag hoppas därför att justitieministern skulle vilja ta sig an detta problem. Om jag fick tillåta mig att ge justitieministern ett tips, ville jag föreslå att utmätning av bostadsrätt skulle förbjudas, såsom den tidigare existerande Föreningen Sveriges stadsfogdar en gång förordade.
Herr talman! Man kan tänka sig även andra utvägar än de som herr Sjöholm nämnde. Man kan t.ex. koppla in bostadsrättsföreningarna i denna procedur och låta vinsten gå till bostadsrättsföreningen hellre än till borgenärerna.
Herr talman! Jo, man kan tänka sig många utvägar, även att bostadsrättsföreningen t.ex. fick inlösa bostadsrätten till det nominella värdet. Det vore kanske det allra bästa.

Herr talman! Dels har jag interpellerat tidigare i denna fråga, dels är jag ledamot av bostadsrättskommittén, vilken nu, såsom herr justitieministern meddelade, har avlämnat ett delbetän kande. Jag kan meddela att vi är mycket klart medvetna om att denna fråga måste tas upp. Spörsmålet finns också medtaget i direktiven, och vi kommer inom den allra närmaste tiden att ta upp det till behandling. Jag delar helt herr Sjöholms uppfattning att denna fråga måste lösas på ett helt annat sätt än vad som för närvarande är fallet.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat om jag vill medverka till sådan ändring av bestämmelserna rörande skyldighet att ersätta rättegångskostnad i civilmål, att enskild person inte förpliktas att betala statens rättegångskostnader. I civilmål gäller regeln att den part som har förlorat målet skall ersätta motparten hans rättegångskostnad. Denna regel gäller även mål, i vilka staten är part. För vissa typer av mål, t.ex. expropriationsmål och mål om ersättning för mistad fiskerätt, gäller emellertid särskilda föreskrifter, som bl.a. i betydande mån begränsar enskilds skyldighet att svara för motpartens rättegångskostnader. Någon ändring i riktning mot ökat kostnadsansvar för staten har inte ifrågasatts tidigare och övervägs inte heller för närvarande.

Herr talman! Jag ber allra först att få tacka justitieministern för svaret, som visserligen var vägledande men kanske inte riktigt så positivt som jag hade hoppats att det skulle vara. Den enskildes rättssäkerhet eller i varje fall känsla av rättssäkerhet är såvitt jag förstår en av hörnstenarna i en fungerande demokrati. Därför bör det finnas möjlighet att i mål mot kronan få sin sak prövad utan risk att bli ådömd ruinerande rättegångskostnader — kostnader som har sin grund i kronans till tiden utdragna och även i övrigt omfattande beredningar. Denna risk, som nu är för handen, torde stundom avhålla enskild person från att föra talan mot kronan och få sin sak prövad. Vederbörande står ju inför utsikten att vid förlorad rättegång drabbas av ekonomisk ruin. I ett uppmärksammat fall gällande tvist om fiskerätt för Risuddens byamän i Tornedalen har efter 18 års rättegångstid ett ogynnsamt utslag i högsta domstolen upphävt tidigare beslut av häradsrätt och hovrätt. Högsta domstolen -— vars utslag icke var enhälligt — har ådömt byamännen förlust av fiskerätten och dessutom =: ersättningsskyldighet med över en halv miljon i rättegångskostnader som kronan har haft. Detta domstolsutslag är ett exempel på vådan av att med nuvarande bestämmelser begagna sig av sin rätt att föra talan mot kronan.

Om vederbörande riskerar att drabbas av sådana kostnader kan han ju bli så tveksam att han inte vågar låta sin sak gå till prövning.

Herr talman! De regler som finns i rättegångsbalken rörande ersättning för rättegångskostnad i tvistemål bygger på grundsatsen om strikt kostnadsansvar för tappande part. Den som förlorar målet skall ersätta den vinnandes kostnad utan hänsyn till om han haft skälig anledning att processa. Denna regel fyller både en preventiv och en reparativ funktion. Den stävjar processlystnaden samtidigt som den bidrar till tryggheten i samhället. Borgenären vet att om gäldenären inte frivilligt betalar sin skuld, så kan han tvinga fram betalning på dennes bekostnad. Rättegångsbalken medger endast vissa begränsade undantag från principen om strikt ansvar för den förlorande. Det kan räcka att nämna att kvittning av kostnaderna får ske i indispositiva mål, t.ex. äktenskapsmål, liksom i sådana fall då part inte känt till och inte heller bort känna till den omständighet som utgången berodde på. Däremot anses det inte vara tillräcklig grund för avvikelse från huvudregeln att den rättsfråga målet rör är omstridd eller att särskilda bevissvårigheter föreligger och att utgången på grund härav inte kunnat med någon säkerhet bedömas på förhand.

Herr talman! Justitieministern klarlägger självfallet dagens läge. Men det är angeläget för oss att se till att enskild person skall känna rättssäkerhet även i så måtto att han skall kunna föra sin sak mot kronan utan att behöva ikläda sig alltför stora kostnader. Under nuvarande förhållanden blir ofta kostnaderna i en dylik rättegång betungande på grund av den omfattande rättegångsapparaten. Givetvis måste det finnas restriktioner, så att det inte blir fråga om missbruk av en sådan möjlighet, men jag vill framhålla att dagens läge inte är tillfredsställande.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag vill vidta omedelbara åtgärder för att hjälpa sydkustens fiskare i deras — oförskyllt iråkade — svåra ekonomiska situation. I anledning av herr Nilssons fråga vill jag framhålla att jag uppmärksammat att betydande ekonomiska skador uppkommit bl.a. för fisket vid den mycket kraftiga stormen i mitten av oktober månad. Närmare utredning av skadorna pågår. För vissa skador som uppkommer till följd av naturkatastrof kan ersättning lämnas av statsmedel enligt principer som godkänts av 1960 års riksdag. Ställning till frågan om ersättning i detta fall kan dock inte tas innan den närmare utredningen om skadorna är klar. Jag har även observerat att avsättningssvårigheter uppkommit för fisket på sydkusten. Fiskets avsättningsfrågor kommer att behandlas av de särskilda sakkunniga som nyligen tillkallats för att se över prisregleringen på fiskeområdet. Jag räknar med att vissa förslag i anledning av de sakkunnigas arbete skall kunna läggas fram vid vårsessionen av 1968 års riksdag.

Herr talman! Jag vill först framföra ett tack till statsrådet Holmqvist för att han svarat på min fråga. Statsrådet säger att han observerat att betydande ekonomiska skador förekommit men vill vänta till dess utredningen är färdig, innan han tar ställning till ersättningsfrågan. Detta vill jag inte anmärka på. Anledningen till att jag ställde frågan var att jag följt pressen noggrant efter den inträffade katastrofen. Bl. a. har jag sett uppgifter — som icke dementerats på något håll — om att över 300 ålbottengarn skulle ha förstörts. Detta betyder att stora ekonomiska värden gått till spillo, och medlemmarna av fiskarkåren har icke ekonomiska resurser att bära dessa förluster. Fiskarna har en låg medelinkomst — enligt den uppgift jag senast erhållit har de i genomsnitt 256 kronor i veckan — och kan inte både försörja en familj och bära dylika förluster. Jag hälsar därför med tillfredsställelse statsrådets löfte att han skall ta ställning till dessa frågor så snart utredningen är färdig. Jag vill lägga honom varmt om hjärtat att se till att dessa människor — som redan före förlusten av ålgarnen hade det ganska dåligt i ekonomiskt avseende — får all den hjälp som samhället har möjlighet att ge. Statsrådet meddelar även att han observerat att avsättningssvårigheter uppstått för fiskarna på sydkusten. Detta har även jag observerat. Jag har misstänkt det ganska länge och motionerade under fjolårets riksdag om en utredning beträffande frågor som gällde fiskets problem. Denna motion avslogs, och från två av kammarens ledamöter fick jag till svar att det inte fanns något att utreda på detta område, utan att allt var väl beställt. Statsrådet säger nu att en utredning har tillsatts. Jag är mycket nöjd över detta, ty nu kan vi till slut få dessa frågor prövade. Jag tror att denna prövning skall medföra en ljusning på det ekonomiska planet för denna grupp människor. Jag hoppas också att utredningens resultat inte skall låta vänta på sig alltför länge, utan att statsrådet snart kan fatta beslut om hjälpåtgärder från samhällets sida. Ännu en gång: Tack, herr statsråd!

Herr talman! Herr Gustafsson i Skellefteå har frågat om jag är beredd att i avvaktan på en omfattande reform på familjestödets område nu ändra på reglerna för familjebostadsbidraget så att en familj som har sådant bidrag inte riskerar att förlora detta om familjen får ytterligare barn och på grund av bostadsbristen inte kan erhålla en bostad som fyller gällande krav i fråga om utrymmesstandard. I familjepolitiska kommitténs nyligen lämnade betänkande om familjestödet har bl.a. konstaterats en rad olägenheter med de nuvarande bestämmelserna om familjebostadsbidrag. Hit hör den trångboddhetsregel som herr Gustafsson har pekat på. I avvaktan på en omprövning av familjebostadsbidraget har bostadsstyrelsen i slutet av september sänt ut nya tillämpningsföreskrifter rörande familjebostadsbidragen. De innebär bl.a. att övergångsbestämmelserna beträffande familjebostadsbidrag till familj som blir trångbodd har gjorts något mer elastiska. Enligt tidigare bestämmelser gäller att bidrag kan utgå under högst två år efter det att familjen blivit trångbodd. De nya bestämmelserna medger att bidraget i ett sådant fall får löpa under en skälig övergångstid. Därför kan man vid tillämpningen av bidragsreglerna ta större hänsyn till familjens möjligheter att skaffa en annan bostad.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det finns enligt min mening inte mycket i princip att invända mot de trångboddhetsregler som nu gäller så länge man skall ha familjebostadsbidrag av denna typ. Högst två personer i varje rum, köket oräknat, är inte någon speciellt hög målsättning. Vid god tillgång på bostäder skulle reglerna inte heller förefalla särskilt hårda. Det har de emellertid i vissa fall kommit att göra i praktiken, beroende på att bristen på bostäder gjort att det inte har gått för vederbörande att få en större lägenhet när familjen har vuxit. Man har förlorat bidraget inte emedan man inte vill skaffa sig en större bostad utan emedan en sådan inte står att få. Statsrådet framhåller i sitt svar att bostadsstyrelsen har utfärdat bestämmelser som gör reglerna mera elastiska. »De nya bestämmelserna», säger statsrådet, »medger att bidraget i ett sådant fall» — alltså när vederbörande har fått tillökning i familjen — »får löpa under en skälig övergångstid.» Det är litet svårt att veta vad detta innebär i praktiken. Det betyder väl åtminstone att övergångstiden får överskrida två år i fortsättningen, den saken är alldeles klar, men betyder det t.ex. också att så länge vederbörande står i bostadskö och icke kan få en lägenhet får han behålla bidraget? Enligt min mening kan alla tidsgränser i detta avseende tas bort så länge vederbörande visar att han vill ha större lägenhet. Det finns ju inga tidsgränser för hur länge man får stå i bostadskö, och då 'bör de även i detta fall kunna undvaras. Jag skulle vara tacksam om socialministern ville närmare precisera vad det betyder att bidraget kan få löpa under skälig övergångstid.
Herr talman! Jag vill svara herr Gustafsson i Skellefteå att om vederbörande står i bostadskö är det just ett sådant fall då man skall ta hänsyn till dennes allmänna situation. Man har med andra ord mjukat upp bestämmelserna så att man skall kunna beakta det enskilda fallet då det gäller trångboddhetsregeln och alltså inte vid tilllämpningen av bidragsreglerna vara låst av en bestämd tidsfrist.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att genom kommunernas försorg få till stånd en fullständig kartläggning av pensionärernas levnadsförhållanden och en utbyggd öppen åldringsvård. Den pågående upprustningen av åldringarnas bostäder med stöd av statliga förbättringslån sker på grundval av kommunala inventeringar av åldringarnas bostadsförhållanden. Sådana inventeringar har mer eller mindre fullständigt gjorts i omkring 800 av landets kommuner. Därvid har också ägnats uppmärksamhet åt pensionärernas levnadsförhållanden i övrigt, och parallellt med bostadsförbättringarna har den sociala hemhjälpen för åldringarna byggts ut i snabb takt. även andra aktiviteter inom den öppna åld ringsvården håller på att växa fram, och socialstyrelsen gav för några månader sedan ut nya råd och anvisningar till kommunerna om den öppna åldringsvården. Det är självfallet så, att en god social omvårdnad förutsätter att samhällets organ har kännedom om pensionärernas behov av hjälp och stöd. Jag vill i den frågan erinra om att handikapputredningen i ett betänkande som lämnades i förra veckan har föreslagit att det i socialhjälpslagen skrivs in en skyldighet för de kommunala socialvårdsorganen att göra sig väl förtrogna med den enskildes behov av omvårdnad och att verka för att detta blir tillgodosett.
Herr talman! I betänkande 1964 om åldringsvården rekommenderade <socialpolitiska kommittén en fortlöpande inventering genom primärkommunerna av de sociala vårdbehoven. Man avsåg då en aktiv, uppsökande socialvård och tänkte på både de handikappade och åldringarna, d.v.s. dem jag tillåtit mig kalla pensionärer. Kommittén visade hur illa det var ställt med särskilt bostadssituationen för åldringar, som ju bara ökar i antal. Jag ber att nu först få tacka socialministern för svaret på min fråga. I ett interpellationssvar i våras om uppsökande socialvård — med en avliden åldring, som hittats först tre månader efter dödsfallet som kuslig bakgrund — hänvisade socialministern till planerna på en samordnad socialvård. Hur är det nu med de kommande inventeringarna såsom en avgörande grund för att kunna organisera en uppsökande socialvård? I Sociala meddelanden nr 5—6 år 1967 får man veta, att i över 200 kommuner ingen inventering genomförts; det var vad socialministern uttryckte på ett annat sätt, när han sade, att det var 800 som hade slutfört en sådan inventering. Handikapputredningen visar i sitt betänkande att cirka 900 kommuner inte kartlagt situationen för de handikappade. Vid en presskonferens i juni 1967 uttalade socialstyrelsens chef att endast 9 av 10 kommuner redovisar någon form av öppen åldringsvård. Även efter att det interpellationssvar jag förut nämnde lämnats har liknande fall som det som föranledde denna interpellation inträffat. Handikapputredningen är tydligen allvarligt bekymrad över läget. Trycket av socialpolitiska kommitténs och dess egna undersökningar torde inte vara tillräckligt för en verklig omvandling av socialvården till en uppsökande verksamhet, säger utredningen uttryckligen. Den kräver därför, såsom socialministern framhöll i svaret, omedelbar aktion genom tillägg till 1 och 6 §§ socialhjälpslagen. Man syftar uppenbarligen på både behovet av inventeringar och förnyelse i själva vårdattityden. Av textsammanhanget att döma syftar man också både på åldringarna och de handikappade. En utväg ur det allt annat än tillfredsställande vårdläget är alltså lagstiftning. Man anser tydligen inom handikapputredningen att socialstyrelsens råd och anvisningar är helt otillräckliga. De är daterade i juni och utredningens betänkande i augusti. Jag skulle vilja fråga, när man kan vänta sig att lagstiftningsfrågan kommer upp till behandling i riksdagen. Det är nämligen viss fara i dröjsmål, eftersom vi alla vet att antalet åldringar oavbrutet växer.
Herr talman! Jag har i mitt svar framhållit att kommunernas inventeringar hittills är mer eller mindre fullständiga. Man får inte glömma att det här är fråga om en delvis ny verksam het, som successivt håller på att byggas ut i kommunerna. Låt mig stryka under att det är viktigt att kommunerna lägger sig vinn om att så långt som möjligt åstadkomma dylika inventeringar eller kartläggningar. Jag skulle dock vilja säga till herr Wiklund att man inte bör förringa kommunernas insatser hittills inom åldringsvården. Det kanske kan vara på sin plats att erinra om att det totala antalet hjälpta åldringar har fördubblats från 140 000 vid socialpolitiska kommitténs undersökningar 1962 till omkring 300 000 under förra året. Den viktigaste delen av den öppna åldringsvården — den sociala hemhjälpen — förekommer nu, herr Wiklund, i alla kommuner. En fördubbling av antalet hemsamariter från 1962 har gjort det möjligt att förra året ge hemhjälp åt 160 000 åldringar och handikappade mot 90 000 för fyra år sedan. Detta har gjorts samtidigt med en omfattande upprustning av åldringsbostäderna utanför den ordinarie bostadsbyggnadskvoten.

Det förslaget är redan ute på remissbehandling, och betänkandet har samtidigt sänts ut till samtliga kommuner. Det är klart, herr Wiklund, att vi icke kommer att fördröja denna lagstiftning.
Herr talman! Ingen, allra minst jag, skulle vilja förneka att en betydande utveckling har skett inom de vårdområden vi här diskuterar, Vi fick stora delar av de uppgifter socialministern nu lämnade redan i det interpellationssvar som avgavs i våras. Socialministern berättade också i går under remissdebatten om expansionstakten inom åldringsvården. Men, herr talman, det finns i sammanhanget ett viktigt perspektiv, nämligen samplaneringen i de 281 kommunblockens <samarbetsnämnd. Hur man där ser på och arbetar med socialvården och dess utveckling vet vi ingenting om. Skulle inte en inventering av deras planer vara både möjlig och behövlig? Förfrågar man sig litet och studerar utvecklingsplaneringen genom tillgängliga dokument, får man ett intryck av att det i samarbetsnämnderna mest rör sig om kommunalförvaltning på den tekniska sidan. Det kan gälla gator, hamnar, kraftförsörjning, vatten och avlopp, i och för sig viktiga planeringsuppgifter, men hur är det med den sociala människovården? Om det är svårt med en kartläggning -—- vilket allt tyder på eftersom det dröjde länge innan socialstyrelsen kunde redovisa hur det låg till med kommunernas inventering av de vårdbehövande — skulle man då inte kunna tänka sig en riksinventering liknande den som nyligen genomförts avseende nykterhetsvårdens klientel? år 1964 utsände socialstyrelsen sin rundfråga, men inte förrän 1967 kunde man göra en viss sammanställning av resultaten. respektive mannens roll i familj och samhälle

Herr talman! Fru Thunvall har frågat mig, om jag har för avsikt att utfärda särskilda rekommendationer till läroboksförfattare, skolboksförlag och läroboksnämnd i syfte att få våra läroböcker mindre fördomsfulla än nu i avseende på kvinnans respektive mannens roll i familj och samhälle. Förekomsten av traditionellt könsrollstänkande i läroböcker har påtalats i flera sammanhang. I syfte att motverka förlegade föreställningar av detta slag och därav följande konsekvenser har skolöverstyrelsen vidtagit en rad åtgärder inom undervisning, lärarutbildning samt studieoch yrkesorientering — i sistnämnda hänseende i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen. Statens läroboksnämnd har vid konferenser och i instruktioner gjort sina granskare uppmärksamma på problemet. I ett flertal fall har erinringar framförts mot könsrollstänkande i läroböcker. Det har också förekommit att böcker godkänts endast för begränsad tid och att nämnden därvid förklarat sig förutsätta att en eventuell ny upplaga utformas så att den motsvarar en modern uppfattning av kvinnans och mannens roll i arbetslivet. Jag vill understryka, att jag finner det mycket viktigt att läroböckernas redovisning av kvinnans respektive mannens roll i familjen och arbetslivet står i överensstämmelse med skolans målsättning. Jag kommer att fortlöpande ha min uppmärksamhet riktad på denna fråga.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet få framföra ett tack för svaret på min fråga. Jag förstod att svaret skulle bli positivt, och jag tac kar för hans löfte att fortsätta övervakningen. Jag vill understryka att det i läroplanen för grundskolan inte finns någonting att anmärka mot. Men det är inte alltid som läroböckerna Ööverensstämmer med läroplanens intentioner. Visst har författare försökt ändra på könsrollstänkandet. Ibland har de lyckats ganska bra i texten men återfallit 1 fråga om bildmaterialet, och så är det lika illa. Lyckas läraren välja ut en lärobok som är ganska neutral är arbetsböckerna med arbetsuppgifter konventionella i sin utformning. De behöver också ses över. När jag började studera detta problem efter en förfrågan helt nyligen från unga lärare visade det sig att flera är intresserade härav och har gjort grundliga undersökningar. Jag har t.ex. här en undersökning från arbetsmarknadens kvinnonämnd, som statsrådet helt säkert känner till. Jag har också en trebetygsuppsats av färskt datum, nämligen den 6 november, av en kvinnlig studerande i Stockholm. För att bryta konventionen borde man kanske gå över åt andra hållet och nu i stället alltid avbilda kvinnor där det tidigare varit män och visa t.ex. kvinnliga chefer med manliga sekreterare, kvinnliga läkare, kvinnliga präster, maskinskrivare och inte alltid maskinskriverskor etc. Jag tror ändå inte att det behöver bli så som det parodiskt framställs i »en annorlunda könsrollsbok». Där finns bl.a. en artikel om en mor som söker råd för sin dotter och säger: »Det värsta av allt är att min stackars flicka vill bli ingenjör. Kan ni tänka er någonting så fruktansvärt? Hon sticker händerna i oljiga motorer på min mans verkstad. Ni måste hjälpa mig.» Detta skall vara parodi, men flickorna får inte alltid stöd i skolans läroböcker för annorlunda yrkesval. Och ändå mera sällan uppmanas pojkarna att söka sig till s.k. kvinnliga yrken. Det finns i verkligheten — men det finns inga bilder i läroböckerna som visar det — manliga sjuksköterskor, ett yrke som väl borde uppmuntras. Det finns också kvinnliga tandläkare men endast manliga avbildas. Detta har hänt i år: En pojke sökte sig som pryoelev till en tandläkare. Han fick givetvis följa tandläkaren i hans arbete. Så kom det en flicka som pryoelev; hon fick följa tandsköterskans arbete. Båda tänker bli tandläkare. Jag är tacksam för statsrådets löfte, att ha sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. Vi kanske kan hoppas på att komma ifrån detta konventionella tänkande innan vi når nästa generation.
Herr talman! Det är genom det fortlöpande arbetet i läroboksnämnden och genom en vaken opinion från människor som läser böckerna som man undan för undan skall kunna genomföra ändringar i fråga om dessa förhållanden. Det har i debatten givits många exempel på vad som står i läroböckerna. Jag skall avsluta debatten med att anföra ett exempel som jag såg häromdagen: »Pojkarna vill slöjda, laga och reparera; flickorna vill använda nål och tråd eller knåpa med annat smått och gott.»

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för regeringens syn på svenska kyrkans anslutning till Kyrkornas världsråd. Regeringen finner det vara ett naturligt uttryck för ekumeniska strävanden att svenska kyrkan i likhet med flertalet av de stora kristna kyrkorna är medlem i världskyrkorådet. Kontakt över gränserna mellan de religiösa samfunden bör kunna bidra inte blott till religiöst samförstånd utan även till ökad förståelse mellan folken.
Herr talman! Jag tackar ecklesiastikministern för svaret. Min fråga kanske var litet dunkelt formulerad. Det var inte synen på att svenska kyrkan är ansluten till Kyrkornas världsråd som jag ville ha en redogörelse för utan också för hur anslutningen har kommit till stånd. Jag har inhämtat att den har skett genom att biskopsmötet 1947—1948 beslutat härom. Sedan har jag i utredningsmaterialet från Kyrka—stat undersökt vilka befogenheter biskopsmötet har. Det står att »Biskopsmötets uppgifter kan tänkas bli närmare reglerade» och »Biskopsmötet har därjämte kommit att fullgöra uppgiften som ett kyrkligt centralt organ» 0. s.v. I SOU 1955: 47, sidan 232 står det: »Inom kyrkomötet — — — har satts i fråga huruvida icke biskopsmötet borde i någon form få kyrkorättsligt erkännande.» Jag hade trott att det var ett kyrkomötesbeslut som föregick anslutligen, och det finns många människor i Sverige som är tveksamma om detta. Jag hoppas att statsrådet har rätt när han säger att anslutningen skall främja förståelsen mellan folken, men det är trots allt så att svenska kyrkan är ganska heterogen, och man möter oupphörligen människor som anser att anslutningen är diskutabel, särskilt som en nordisk syskonkyrka inte är medlem. Det finns människor som menar att detta inte bara främjar förståelsen utan också förvirringen. Jag vill slutligen uttrycka en önskan att man tillfredsställande skall utreda vad biskopsmötet kan och inte kan. Det talas i Kyrka—stat-utredningen, utlåtande nr 9, om frågor som kan förutsättas komma att regleras i den stadga man nu väntar. Man räknar med tre plan, lokalplanet, stiftsplanet och riksplanet, men det nämns ingenting om världsplanet. Jag har i dessa arbeten förgäves letat efter besked om hur arbetsfördelningen skall bli mellan kyrkan, dess högsta företrädare och världen i stort. Det kan vara intressant att se hur det går.
Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat i vilken omfattning jag anser att det tilltagande ofredandet av utländska officiella personer och den omfattande skadegörelsen på utländsk egendom, som nu sker, beror på TV:s och radions rikliga reportage från gatubråk och kravaller. Om herr Bengtson anser att televisionen och radion i sin nyhetsförmedling ger alltför stort utrymme åt reportage från gatubråk och kravaller eller att sådana reportage över huvud taget inte bör förekomma i dessa media, bör han hänvända sig till Sveriges Radio eller Radionämnden.
Herr talman! Jag tackar ecklesiastikministern för det lakoniska svaret. Men, herr talman, detta gäller innerst inne vårt anseende utomlands. Uppriktigt sagt uppfattar jag det så, att TV inte har något som helst ansvar, men det är naturligt att regeringen har ett visst ansvar. Nu är det bara att konstatera att regeringens talesman på denna punkt inte har något ansvar. Jag vill för ett ögonblick belysa problematiken med ett par rader ur Expressen. Exemplet gäller amerikansk TV, men slutsatserna är nog rätt så generella. Man talar där om »TV:s roll som blåsbälg under rasupproren i USA i somras. Skäligen betydelselösa episoder upplevdes i våldsam förstoring när de presenterades i TV, och TV reportagen smittade av sig och gav upphov till nya rasupplopp som också bevakades av TV i en ond cirkel som var svår att bryta». Detta exempel gäller betydligt större problem än dem vi har i Sverige, det är jag angelägen om att påpeka. Tidningen fortsätter sedan: »TV-reporterns omdömesförmåga, intresseinriktning, blir avgörande för den information som når ut till folket.» Och man fortsätter: »äÄn sen? Vad kan man göra annat än konstatera faktum.» Jag har inte gjort mycket annat än konstaterat faktum här, herr ecklesiastikminister. Men jag har inte riktigt velat nöja mig med det, ty jag anser att ett statligt reglerat företag som TV i och för sig har till uppgift att utföra en objektiv nyhetsförmedling. Innan följdverkningarna på det internationella planet gör sig märkbara tar det kanske litet tid. Men om en sådan här tendens fortsätter att uppammas genom TV tror jag att följdverkningarna för vårt land kan bli nog så tråkiga.
Herr talman! Jag tvingas att ännu en gång — jag har gjort detta många gånger förut här i kammaren — klara ut dessa begrepp. Först och främst är Sveriges Radio inget statligt företag; det är ett företag ägt av pressen, folkrörelserna och industrin. Herr Bengtson sade att jag inte velat ta ansvar för nyhetsförmedlingen, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att herr Bengtson anser att jag på denna punkt borde ingripa i TV:s nyhetsförmedling. Det tänker jag inte göra.

Att begära att jag skall göra ett ingripande i frågan är, herr Bengtson, att begära att jag skulle handla på ett klart otillåtet sätt. Det trodde jag att vi var överens om att man skall låta bli.

Herr talman! Ecklesiastikministern har inte mycket sinne för nyanser i ordval. Jag har väl inte på något sätt låtit framskymta en önskan om att ecklesiastikministern skulle företa något ingripande. Man kan väl göra ett uttalande. Jag vill påminna om att utrikesminister Torsten Nilsson gjort ett uttalande i vissa frågor som har samband med dessa händelser, och det tror jag varit mycket hälsosamt och nyttigt. Denna fråga intresserar folk i rätt hög grad, herr Palme; jag har fått en hel del brev som visar det. Det skulle därför vara intressant om herr Palme vid något tillfälle tog upp saken.

Herr talman! Jag behöver inte fråga någon annan än denna riksdag. Jag handlar nämligen enligt de regler som fastställs av riksdagen, och detta trodde jag att herr Bengtson i Solna hade reda
Herr talman!

Det kan inte hjälpas att det luktar litet av process mot våra demonstrerande ungdomar. Jag vill inte vara med om någon sådan process vare sig i detta hus eller någon annanstans här i staden, där som bekant nu ett 80-tal ungdomar är ställda inför rätta. Vi måste komma ihåg att människorna i vårt land är upprörda och blir alltmer upprörda över att ett litet fattigt men frihetsälskande folk håller på att utrotas av en stormakt som använder alla till buds stående medel. Jag tycker denna upprördhet länder dem till heder; inte minst gäller det vår ungdom som går i spetsen för opinionen. Det råder alltså speciella förhållanden i detta fall, och vi måste här tala om force majeure. Det är detta jag för min del har velat säga i Sveriges riksdag.

Herr talman! Till herr Karlsson i Huddinge vill jag bara säga att det är självklart att människorna skall ha rätt att uttala sin mening. Det är också fullständigt självklart och naturligt att de skall få demonstrera. Jag tycker att det är ett sundhetstecken.
Herr talman!
Herr Palme skyller först på Radionämnden för att han inte har någon mening i den fråga det här gäller, och sedan skyller han på riksdagen för att han inte har detta.
Herr talman! Det är på sätt och vis meningslöst att diskutera med herr Bengtson i Solna, eftersom han inte vill inse de gränser som riksdagen har dragit upp. Riksdagen har sagt att Sveriges Radio skall vara en från statsmakterna fri och oberoende institution och att statsmakterna icke kan lägga sig i radions programverksamhet. Utöver det avtal som är slutet mellan staten och Sveriges Radio beträffande riktlinjerna för programmen har tillskapats en särskild instans, Radionämnden, som har att pröva klagomål beträffande program från enskilda och korporationer. Jag kan ha en mening privat om olika radiooch TV-program, men såsom den medlem av regeringen som närmast bär ansvaret för dessa frågor är jag förhindrad att uttala en mening om programmen. Gjorde jag det och ingrep i programverksamheten, skulle jag handla klart otillåtet. Det är detta som jag har förklarat ett mycket stort antal torsdagar här i riksdagen. Till slut nådde jag så långt med en ärad ledamot av denna kammare, att han förklarade sig mycket väl begripa att jag inte kan säga någonting, men han ville ta chansen att uttala sin egen oförgripliga mening. Kanske också herr Bengtson i Solna så småningom når fram till denna insikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. När jag ibland riktade enkla frågor till den nuvarande kommunikationsministerns företrädare i ämbetet fick jag rekordmässigt korta svar. I dag har jag fått det längsta svar jag någonsin erhållit på en enkel fråga men jag är inte ledsen för det. Det var ju värdefullt att dessa klargörande åsikter framfördes. Anledningen till min fråga är den att man som trafikant ibland kan komma i situationer som uppenbarligen är orimliga, för att använda kommunikationsministerns terminologi i tredje stycket i svaret. Själv råkade jag en dag ut för att det på en 5!/2 km lång sträcka på en länsväg fanns en heldragen linje på min sida om vägmitten. Efter någon km körde jag ifatt ett traktorfordon som framfördes med en hastighet av 15—20 km i timmen. Jag ansåg mig inte kunna köra om detta fordon, laglydig som jag är, utan kröp fram med denna hastighet i en halv mil men — och det är detta som är det viktiga — under tiden blev jag omkörd av ett 30-tal bilar. Därigenom blev jag verkligen konkret uppmärksammad på detta problem. Det är enligt min mening orimligt att ha regler som inte efterlevs; därigenom skapas ingen respekt för reglerna. Avser nu kommunikationsministern med den sista delen av svaret, att det i sådana fall inte skall finnas spärrlinje, utan skyltar med omkörningsförbud, är jag helt tillfredsställd.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

Det förefaller orimligt att det inom ett och samma polisdistrikt kan finnas upp till 25 olika trafiknämnder. Detta måste bli oerhört tungrott och arbetsamt för polischefen, som skall vara ordförande i samtliga dessa nämnder. Den saken har också framhållits i sammanhanget av rikspolisstyrelsen. Statsrådet säger i svaret att möjligheter föreligger att välja gemensam nämnd för flera kommuner, men enligt min mening motverkas detta av att nämnderna enligt lag får ha endast två ledamöter utöver ordföranden. Speciellt vid sammanläggning av kommunblock där flera tätorter ingår — ja, t.o.m. flera städer — tror jag det blir nödvändigt att öka antalet ledamöter, om nämnderna skall kunna fylla sina uppgifter på önskvärt sätt och utan att det skapas irritation mellan de sammanlagda kommunerna. Statsrådet säger i svaret att han inte nu är beredd att förorda en omprövning av principerna, och betoningen på ordet nu gör att jag vågar hoppas att ett förslag så småningom kommer att presenteras. Detta ger mig anledning att än en gång tacka för det svar jag fått.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till radiokommunikation mellan tågpersonal och stationspersonal vid statens järnvägar i syfte att öka säkerheten och minska olyckor och olyckstillbud. Sedan tekniskt godtagbara lösningar numera framkommit har linjeradio — d.v.s. radiokommunikation mellan en tågdirigeringscentral och tåg eller arbetslag — prövats från våren 1966 på malmbanan med gott resultat. SJ avser därför att innevarande budgetår påbörja linjeradioanläggningar även för Stockholms lokaltrafikområde och för sträckan Stockholm—Göteborg. En successiv ytterligare utbyggnad av sådana anläggningar planeras för framtiden. Linjeradio kan i säkerhetshänseende lämna en kompletterande hjälp, men de grundläggande <säkerhetsreglerna måste baseras på andra hjälpmedel. Där kan införandet av automatiskt tågstopp och automatisk hastighetsövervakning spela en väsentlig roll. Denna fråga utreds f.n. inom Internationella järnvägsunionen, i vilken SJ är medlem. Med hänvisning till det arbete som redan pågår inom SJ när det gäller olika säkerhetsbefrämjande åtgärder anser jag det inte påkallat med något initiativ från min sida i dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga är ställd med anledning av att man i en tid av enorma vetenskapliga och tekniska framsteg är så omodern vid statens järnvägar att det inte finns någon radiokommunikation mellan tågpersonal och stationspersonal när tåg befinner sig ute på linjen. Kommunikationsministern anför i sitt svar att det nu kommit fram tekniskt godtagbara lösningar. Han meddelar dels att dessa prövats sedan 1966 med gott resultat på Malmbanan, dels att linjeradioanläggningar under innevarande budgetår skall påbörjas för Stockholms lokaltrafikområde och för sträckan Stockholm— Göteborg. Frågan har intresserat mig under de senaste femton åren och kanske framför allt efter den stora olyckan i Ställdalen. Därefter har ju flera olyckor aktualiserat spörsmålet. Med anledning av det lämnade svaret vill jag framhålla att jag anser att ambitionen är alltför blygsam hos SJ i detta avseende. Det hade inte varit något att yvas över, om vi redan för 10—15 år sedan hade löst radiokommunikationsfrågan på alla SJ-linjer och även hade ålagt de privata järnvägsföretagen att införa linjeradio. Det är delvis en fråga om service. Det är önskvärt att resenärer på tåg kan meddela sig med omgivningen om de så önskar. Men det är framför allt en fråga om ökad säkerhet. Det har förekommit många olyckor, där ett tågsätt av misstag släppts i väg och där man vetat att olyckan inte kunnat förhindras därför att man inte kunnat nå prsonalen på tåget och stoppa detta. Det är orimligt att vi fortfarande skall ha kvar olycksrisker av detta slag och att man släpper i väg tågsätt, ibland med 700—3800 passagerare, utan att kunna hejda tågen. I flera länder har denna form av radiokommunikation använts sedan årtionden tillbaka. Jag skall inte heller räkna upp alla andra som har löst problemet; både taxibilar och t.o.m., såsom framgick av tidningarna för några veckor sedan, små förbrytarligor har lyckats upprätthålla radiokommunikation. Det är givet att vi i en mer eller mindre avlägsen framtid kan komma fram till mera tekniskt avancerade metoder för att förebygga tågolyckor, men medan Internationella järnvägsunionen funderar över dem bör vi utnyttja de lösningar som redan finns till hands. Jag är därför otillfredsställd med svaret och anser att vi måste handla mycket snabbare än vad kommunikationsministern förutskickat.
Herr talman! Jag vill nog påstå att man inom SJ varit utomordentligt intresserad av att stärka trafiksäkerheten i detta sammanhang. Men det är mycket besvärliga tekniska problem som har legat i vägen för de lösningar, vilka i och för sig kan te sig naturliga och rationella för lekmannen. Jag vill hänvisa till att vi i vårt land arbetar med ett elektrifierat järnvägsnät, varför det bland annat har varit mycket svårt att finna godtagbara tekniska anordningar för störningsskyddet. Det föreligger alltså ingen brist på ambition inom SJ utan man har en mycket medveten vilja att så snabbt som möjligt både tillgodogöra sig de nya tekniska erfarenheter, som kan vinnas, och även tillämpa dessa.

Herr talman! Det skulle vara ogrann laga att rikta personliga anmärkningar mot kommunikationsministern eftersom han är ganska ny inom sitt departement. Eftersom vi talar om SJ vill jag emellertid inte hålla med om att det inte skulle ha saknats ambition. Jag tycker verkligen att det har saknats ambition, eftersom det finns tekniskt godtagbara lösningar som inte utnyttjas. Jag vill inte göra några invändningar mot att man har börjat praktisera radiokommunikationerna på Malmbanan, men jag vill bara framföra en stilla undran om Malmbanan verkligen var det mest angelägna objektet för ett sådant försök. Där reser ändå inte de flesta människorna. Men självfallet tycker jag att man skall ha en sådan radiokommunikation även på Malmbanan. Det faktiska förhållandet är alltså att det finns tekniskt godtagbara lösningar som inte utnyttjats. — Det kommer vi inte ifrån. Sedan reses här perspektivet att dessa tekniska anordningar skall utnyttjas i framtiden, och det noterar jag. Men att de inte utnyttjas redan i dag är en svaghet.
Herr talman! Jag har i mitt svar understrukit att det numera framkommit tekniskt godtagbara lösningar på hithörande problem. Sedan är det alltid en bedömningsfråga, sett ur SJ:s synpunkt, var dessa tekniska lösningar först skall sättas in. Att Malmbanan valts beror — föreställer jag mig, utan att kunna tala med den insikt som i och för sig skulle vara önskvärd — bl.a. på att det där är fråga om speciella trafikförhållanden. Jag utgår alltså från att det är dessa förhållanden som gjort det angeläget att börja verksamheten på Malmbanan. Och jag vidhåller att SJ när det gäller arbetet på dessa frågor inte minst i in ternationella sammanhang har spelat en mycket betydelsefull roll.
Herr talman! Det som statsrådet senast sade förefaller mig otroligt, eftersom det inom Internationella järnvägsunionen finns länder som i många år med framgång prövat dessa tekniska lösningar. Då kan SJ inte gärna vara någon pionjär i den församlingen när det gäller sådana här lösningar.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge har frågat inrikesministern, om man kan vänta initiativ från regeringens sida i fråga om reglering av markpriserna i syfte att göra den föreslagna lagen om kommunal förköpsrätt mera effektiv och när man kan räkna med initiativ från regeringens sida i fråga om en reformerad expropriationslagstiftning. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om kontroll över markprisutvecklingen tas upp också i en motion i anledning av propositionen med förslag till förköpslag m.m. Eftersom riksdagen alltså inom den närmaste tiden kommer att få ta ställning i det ämne som herr Karlsson behandlar i sin första fråga anser jag det inte lämpligt att nu göra några uttalanden i denna del. Men jag vill påpeka att förköpsrätten inte är avsedd att vara en ersättning för expropriation. En kommun som har att ta ställning till en förköpsrättsfråga och därvid finner att det avtalade priset är för högt har sålunda möjlighet att begära expropriation. Beträffande herr Karlssons andra fråga kan jag hänvisa till att regeringen för snart :sju år sedan tog initiativ till en reform av expropriationslagstiftningen och tillkallade sakkunniga för att göra en översyn av lagstiftningen. Utredningen har redan avlämnat två betänkanden med förslag till ändringar i bl.a. expropriationslagen. De förslag som regeringen lagt fram på grundval av utredningens arbete har godtagits av riksdagen. Utredningsarbetet fortsätter, och vi väntar nu på förslag om bl.a. expropriationsändamålen, värderingsprinciperna och förfarandet.

Herr talman! Jag ber att få tacka Justitieministern för svaret på min interpellation. Jag känner mig emellertid litet förbryHad över svarets innehåll. Utgångspunkten för min interpellation var två omständigheter. Den ena var att vi på riksdagens bord har ett regeringsförslag, vilande från vårsessionen, om kommunal förköpsrätt till mark. Det stipulerar rätt för kommun att gå i privat köpares ställe och överta ett markköp, under förutsättning att kommunen betalar redan avtalat pris. Den andra omständigheten var — och här refererade jag till det av alla kända Nackafallet — att kommun kan komma i en situation då den inte anser sig kunna betala det pris som privat köpare av mark kan bjuda och därför inte har särskild glädje av en förköpsrätt. En kommun bär ansvaret för sina medborgares bostadskostnader, medan en privat köpare endast behöver räkna med huruvida han kan få igen pengarna med vinst av de blivande hyresgästerna, och detta är som bekant inte svårt i bristområdena. Det var alltså med utgångspunkt från dessa förhållanden — och inte minst med tanke på vad som timat på markspekulationens område sedan vi skildes åt i maj — som jag frågade regeringen, om man med hänsyn till den senaste tidens utveckling övervägde ett initiativ i syfte att göra den föreslagna förköpsrätten mer effektiv genom någon form av prisreglering på mark i vissa fall. Nu säger justitieministern att riksdagen inom den närmaste tiden kommer att få ta ställning till denna sak i anledning av en motion i samband med regeringens förslag till förköpslag. Här åsyftas uppenbarligen en socialdemokratisk motion, väckt vid höstriksdagen — för Övrigt efter det att jag framställt min interpellation. Men detta spelar ingen roll, ty jag var själv med om att redan vid vårriksdagen väcka en motion, där prisfrågan i samband med förköpslagen togs upp. Jag har emellertid inte frågat efter enskiida riksdagsmäns mening i denna sak, utan om regeringens i samband med vad som hänt sedan regeringsförslaget lades fram. Vad skall jag nu anse att jag fått för svar? Skall regeringen vänta med att ta ställning till dess man får veta vilken ståndpunkt riksdagen kommer att intaga? Men enligt vår författning skall nya lagar — och detta måste bli en lagfråga — stiftas av Kungl. Maj:t och riksdagen, och utan regeringsförslag i ett ämne kan riksdagen knappast göra mer än att besluta för sin del. Min villrådighet blir inte mindre när jag läser följande passus i statsrådets svar: »Men jag vill påpeka att förköpsrätten inte är avsedd att vara en ersättning för expropriation. En kommun som har att ta ställning till en förköpsrättsfråga och därvid finner, att det av talade priset är för högt, har sålunda möjligheten att begära expropriation.» Jag kan inte förstå att denna passus kan betraktas som ett svar på min fråga. Alla vet att priserna vid expropriation med nuvarande bestämmelser blir så höga att en kommun endast tillgriper expropriation om markförvärvet betraktas som så angeläget att kommunen är beredd att göra förvärvet oavsett priset. Skall detta interpellationssvar också betraktas som ett svar till de socialdemokratiska motionärerna, vilka också torde känna till expropriationslagen, men tydligen inte heller betraktar den som en lösning på markprisfrågan? Beträffande svaret på min andra fråga när förslaget till ny expropriationslagstiftning kunde tänkas komma, finns inte mycket att säga. Jag vet mycket väl att vissa ändringar genomförts i expropriationslagen, men vad som intresserar mig är det enligt min uppfattning viktigaste av vad som måste ändras i denna lagstiftning, nämligen värderingsprinciperna och själva förfarandet vid expropriationsmål. Här kan alltså justitieministern inte ange någon tidpunkt för eventuella regeringsförslag. Detta hänger på utredningen, och jag vill inte kritisera regeringen i detta sammanhang, men jag vill ändå beklaga att lösningen av dessa så aktuella och angelägna frågor tycks dröja.
Herr talman! Det måste förefalla ganska naturligt att man hänvisar till den kommande riksdagsbehandlingen av en fråga som redan är väckt i riksdagen när det inte ens är fjorton dagar kvar till dess. Enligt de planer för behandlingen av utskottsutlåtanden jag har sett skulle frågan om den kommunala förköpsrätten behandlas i kamrarna den 22 november. Det verkar ganska meningslöst att i dag ta upp en diskussion om hur den blivande lagen skall tillämpas. Vi får ju rikliga tillfällen till det om knappa två veckor. | Att jag hänvisar till att kommunen har möjlighet att avstå från sin förköpsrätt, om den finner priset för högt, och begära expropriation sammanhänger med att jag hoppas att det ganska snart skall komma ett betänkande om värderingsgrunderna vid expropriation. Vi kan inte gärna tillsätta ytterligare en utredning i denna fråga när en utredning redan arbetar med den.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag är villig att medverka till utfärdande av enhetliga bestämmelser om vad som innefattas i begreppet »beslutet meddelats», så att i meddelandet uttryckligen anges: vilken dag som avses. Vid klagan över förvaltande myndighets beslut räknas besvärstiden i allmänhet från den dag då klaganden fick del av beslutet. Enligt den s.k. besvärstidslagen från år 1954 gäller detta i alla de fall då något annat inte anges i den särskilda författning som är tillämplig på det ärende i vilket beslutet träffas. I vissa författningar, särskilt äldre sådana, sägs ofta uttryckligen att besvärstiden räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. Vid kommunalbesvär räknas besvärstiden från den dag då justeringen av det över beslutet förda protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Bestämmelser om detta finns i kommunallagarna. I några enstaka författningar föreskrivs att besvärstiden räknas från den dag då beslutet meddelades. Detta be tyder att besvärstiden löper från det datum då beslutet fattades. Denna dag framgår alltid av beslutet. Inte i något fall innebär det att besvärstiden räknas från dagen för kungörandet av beslutet eller för delgivningen av beslutet med sakägare. Eftersom uttrycket »dagen då beslutet meddelades» har denna enhetliga innebörd, är det inte nödvändigt att nu vidta några särskilda åtgärder som syftar till ett förtydligande av vad som innefattas i uttrycket. En annan sak är om vi inte i samband med andra lagstiftningsfrågor skall pröva om denna formulering bör bibehållas.

Herr talman! Låt mig först tacka herr statsrådet för det svar han lämnat på min interpellation. Tyvärr tycks detta vara så utformat att någon klarhet i frågeställningen inte kan vinnas. Det är emellertid möjligt att detta problem hör till den högre juridiken, som vanligt folk inte kan analysera på ett riktigt sätt.

Men i ett senare avsnitt i statsrådets svar heter det: »Inte i något fall innebär det att besvärstiden räknas från dagen för kungörandet av beslutet eller för delgivningen av beslutet med sakägare.» Är inte dessa uppgifter motsägande? Jag kan i varje fall inte finna att formuleringarna har enhetlig innebörd. Statsrådet anser inte att det bör vidtas några särskilda åtgärder som syftar till ett förtydligande av vad som innefattas i uttrycket »beslutets meddelande». Jag måste beklaga detta, enär det förekommer olika tolkningar av författningens skrivning. Detta har t.o.m. förorsakat att såväl enskilda som kommuner inkommit för sent med klagan till den förvaltande myndigheten, och klagan har då författningsenligt inte kunnat upptagas till prövning. Sålunda har vederbörande både enskilda och kommuner — gått miste om möjligheten att få sin sak prövad i högre instans. Statsrådets besked, att en sak för sig är om man inte i samband med: andra lagstiftningsfrågor skall pröva, huruvida denna formulering bör bibehållas, utgör inte något svar på frågan. Herr talman! Jag vill emellertid tolka detta uttalande så positivt som möjligt och hoppas således på ett förtydligande av författningstexten. Så en annan sak: Det bör väl vara möjligt att i utfärdade kungörelser eller skriftliga besked över förvaltande myndighets beslut angiva när tiden för klagan senast skall vara myndighet till handa? Detta är en enkel men mycket praktisk åtgärd som borde vara ganska lätt att införa och tillämpa. Jag skulle vilja hemställa till herr statsrådet att åtminstone på den punkten söka åstadkomma formuleringar som underlättar tolkningen av bestämmelserna.
Herr talman! Mina pedagogiska talanger tycks inte vara värst lysande.

den dag »då beslutet meddelades». Det har aldrig ifrågasatts att det sistnämnda uttrycket skulle tolkas eller uppfattas på annat sätt än att besvärstiden löper från det datum då beslutet fattades.

Herr talman! Såsom jag sade i mitt första inlägg, hör väl dessa skrivsätt och talesätt till den högre juridiken, och att det därför kanske är litet för svårt för vanligt folk att följa med. Jag ifrågasätter inte alls herr statsrådets pedagogiska anlag; de är säkerligen både beprövade och erkända.

Skulle det inte vara mycket enkelt att, när en kungörelse utfärdas eller ett meddelande införes i pressen om ett visst ärendes fastställelse, samtidigt angiva att klagan över beslutet skall vara ingiven till länsstyrelsen senast en viss dag? I detta fall gällde det ett överklagningsärende i fråga om ett beslut som hade fastställts av länsstyrelsen den 19 juni. I pressen hade beslutet emellertid kungjorts den 26 juni. Vederbörande som klagat — det var här fråga om såväl enskilda personer som en viss kommun — hade den uppfattningen att klagotiden gällde från den dag då beslutet offentligt hade meddelats i pressen. Ingen ifrågasätter annat än att vederbörande i detta fall hade tolkat bestämmelserna felaktigt, men för att dylika saker inte skall upprepas torde det vara ändamålsenligt att få fram ett förtydligande. Det allra enklaste hade kanske varit att det hade sagts ifrån, att de som ville anföra besvär skulle göra detta senast den 19 juli 1967. Då hade inga problem behövt uppstå och deras klagan hade också kunnat behandlas.
Herr talman! I anledning av besvärssakkunnigas förslag sysslar vi nu i justitiedepartementet med förslag till en lagstiftning om förvaltningsförfarandet. Det är vår avsikt att i den lagen föreslå att i förvaltningsbeslut alltid skall tas in en besvärshänvisning. Hur denna skall utformas kan jag för dagen ännu inte säga, men tydligt är att hur man än utformar sådana bestämmelser finns det alltid någon som kan missförstå dem.

Herr talman! När vi nu återupptar den allmänpolitiska debatten skulle jag vilja aktualisera några saker som är värda att vi diskuterar och riktar strålkastarljuset mot. Remissdebatten tjänar det syftet att den skall utgöra en inventering av alla de problem och svårigheter som finns i samhället. Härvidlag har oppositionen inte sparat på sitt krut. Bostadsfrågan har kanske i mindre utsträckning än vanligt varit uppe till diskussion, men man har tagit upp olika sociala frågor, vårdområdet, hälsovårdsområdet, miljöfrågorna och inte minst sysselsättningen. Det är emellertid inte bara i riksdagen som man framför kritik av detta slag. Den framföres till stor del också i pressen. Inte minst i TV och radio riktar man kritik mot framför allt olika sociala företeelser och = missförhållanden. Att så sker är alldeles utmärkt. Jag skulle vilja säga att ju mer av denna kritik som kan riktas, desto bättre är det. Det är intressant att konstatera — egentligen är det just detta som är mitt ärende — hur anspråken i dag stiger på samhällssektorn; man kräver att de styrande inom samhällets ram skall lyckas sköta och lösa olika frågor på ett ur medborgarnas synpunkt fullgott sätt. Och hur har inte anspråken stigit! Vi är nu i den situationen att nära nog varje bostadslös säger att det är samhällets, statens och kommunens sak att ordna bostad åt honom. Numera skall till och med landets statsminister i TV kunna svara på nära nog varje bostadssökandes frågor om varför han inte inom viss tid kunnat få en bostad. Det är ungefär samma sak inom alkoholvården och kriminalvården. Överallt stiger anspråken. Man säger att »det problemet måste lösas för vederbörande på ett eller annat sätt». Jag tycker att det är alldeles utmärkt att det förhåller sig så. Ty var har vi då hamnat? Jo, vi har kommit i den situationen att vi alla accepterar att det allmänna, samhället, vår gemenskap skall lösa dessa problem. Vi kan inte undandra oss vårt ansvar. Och vad är egentligen detta? Det är det samhälle som präglas av den socialistiska samhällssynen. Alla borgerliga partier reser i dag krav som om det socialistiska samhället var förverkligat. Det innebär att oppositionen också måste ta på sig ansvaret för att skaffa all den personal och alla de ekonomiska resurser som behöver överföras till olika sektorer för att frågorna skall kunna lösas på det sätt som alla kräver. Jag tror att oppositionen bör uppmärksamma detta, att den genom sin kritik — oftast berätti gad men ibland överdriven — reser på alla fronter nya och större anspråk som är helt i överensstämmelse med samhällssynen inom det parti som jag representerar. Egentligen är det, herr talman, egendomligt att man inte kan hitta mer kritik att föra fram, att man inte kan peka på fler missförhållanden. Det är dock begränsade resurser som ställs till förfogade, och det är under en mycket kort period som samhället har utvecklats på detta sätt och alla blivit medvetna om dessa stora uppgifter och vårt gemensamma ansvar. Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma detta även från en annan synpunkt, nämligen från sysselsättningssynpunkt. Det finns en amerikansk professor som heter Eli Ginzberg. Han har varit med om att redigera ett arbete som i fri översättning kan kallas »Det pluralistiska samhället». Han konstaterar där för Amerikas vidkommande att det är inom den s.k. non profit-sektorn som sysselsättningen i dag ökar. Inom denna sektor arbetar man inte enligt det kapitalistiska samhällets sedvanliga lagar med snäva företagsekonomiska kalkyler. Non profitsektorn, alltså den icke-kapitalistiska sektorn, tar i dag mellan 33 och 40 procent av alla i Amerika sysselsatta. Det är inom denna sektor och inte inom profit-sektorn som t.ex. negerbefolkningen har kunnat göra framsteg i fråga om sysselsättning, social status etc. Kvinnornas möjligheter att kunna ta in på det försprång som männen har i vårt nuvarande samhälle har ökat inom denna sektor och inte inom den sektor som vi kan kalla den kapitalistiska. Non profit-sektorn är kanske inte alltid direkt samhällsägd men till den hör i varje fall organisationslivet, och den kan inrymma forskning och kulturaktiviteter av olika slag. Det finns icke inom den andra sektorn. Vi befinner oss i ett läge som påminner om det amerikanska.

Då blir vår uppgift att på något sätt öka sysselsättningen inom andra samhällsområden, alltså inom förvaltning, undervisning och vårdområden av olika slag. Dessa sektorer sysselsätter nu ungefär 400 000 personer. Om vi skall klara upp sysselsättningsproblemen för framtiden måste arbetsmöjligheterna inom denna sektor utökas. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna omfattar i november månad bortåt 50 000 personer, varav ungefär hälften undergår olika former av omskolning. De övriga är sysselsatta i beredskapsarbete eller inom skyddad verksamhet. Man räknar med att denna siffra i februari—mars nästa år skall öka till det dubbla, d.v.s. till cirka 100 000 personer.

Det behövs statsbidrag i olika former för att detta skall bli möjligt. Av allt att döma är vi just inne i detta utvecklingsskede, detsamma som i Förenta staterna. männa kritik beträffande dels den offentliga sektorns tillväxt, dels vårdsektorns otillräcklighet och dels skattetrycket? Om vi på lång sikt skall kunna öka sysselsättningen, måste detta ske inom statens, kommunernas och landstingens verksamhetsområden.

Detta borde egentligen vara det stora och väsentliga överläggningsämnet och diskuteras ingående under dessa remissdagar.

Herr talman! Ett av de dominerande politiska problemen i dag är bostadsoch byggnadsfrågan. Det är en detalj av den som jag önskar beröra i denna debatt, nämligen rivningen av äldre bostadsfastigheter. » Varför skall vi bort?» löd i en av våra stora skånetidningar för inte länge sedan rubriken till en artikel som koncentrerade sig just på detta område. Man berättade däri bl.a. att en årsproduktion av bostäder försvann på tre år i Hälsingborg genom att 772 lägenheter revs och ett stort antal omvandlades till kontorsoch affärslokaler. Många av de rivna lägenheterna sades vara i gott skick. Situationen är långtifrån unik för Hälsingborg. I Göteborg revs under åren 1960—1966 enligt inrikesministerns egna siffror 7300 lägenheter, medan den årliga bostadsproduktionen var cirka 5 000 lägenheter. Ett och ett halvt års produktion gick sålunda åt för att ersätta det rivna. Tidningarna berättade för några veckor sedan att inrikesministern besett en del förfallna rivningshus i Stockholm. »Rena slummen», sade han. Han hade i det sammanhanget nämnt att man kanske fick överväga en vanhävdslag för bostadsfastigheter av liknande slag som den som gäller för jordbruket. Rivningsfrågan «har = naturligtvis många aspekter. När det gäller att sanera ett område kan också tämligen bra fastigheter komma i kläm. Men i dessa bostadsbristens tider är det enligt min mening inte försvarbart att riva hus med någorlunda god standard i den takt som skett under de senaste åren, I många fall kan det väl för ägaren eller byggmästaren vara ekonomiskt fördelaktigare med hänsyn till hyressättningen att riva och bygga nytt, men även förbättringar och moderniseringar tillåts ju numera föranleda hyreshöjning. Säkert skulle många hyresgäster med glädje ta en moderniserad lägenhet med lägre hyra än en hypermodern med toppris. Länsarbetsnämnderna skall i varje fall för flerfamiljshus i större städer ge igångsättningstillstånd före rivnings påbörjande. Men enligt vad som förljudes nekas man ytterst sällan sådant tillstånd. Här måste nog en noggrannare prövning komma till stånd. I dagens bostadssituation måste ett uppskjutande av fastighetsrivningar genom upprustning av någorlunda hyggliga lägenheter kunna ske i ett stort antal fall. Riksdagen har också lämnat regeringen fullmakt att ge förbättringslån för sådana flerfamiljsfastigheter. Direktiven för rivningstillstånden är av två slag. Bostaden skall inte längre vara tjänlig för sitt ändamål, eller också skall rivningen vara nödvändig för att viktiga stadsplaneändringar skall kunna vidtas. Jag förutsätter att länsarbetsnämnderna i fortsättningen ägnar dessa rivningsansökningar en :omsorgsfullare prövning, och jag hoppas att inrikesministern har uppmärksamheten riktad på dessa ärenden så att vi kan förvänta en annan ordning härvidlag. En annan byggnadsfråga som gång på gång aktualiserats under det nu löpande året är den 25-procentiga investeringsavgift som i år och fram till den 30 september nästa år pålägges s.k. oprioriterade byggen. Avsikten med denna extra pålaga har sagts vara, att man vill ge bostadsproduktionen och industriinvesteringarna större resurser. Detta är ju vällovligt. Man undrar dock, om man inte med tillgängliga kontrolloch dirigeringsmedel kunnat nå samma effekt. Men det är en annan sak. Bland de nämnda oprioriterade byggena är också byggandet av kyrkor och samlingslokaler. I januari i år väcktes åtskilliga motioner dels om totalt slopande av denna investeringsavgift, dels om undantagande och dispenserande i detta avseende av lokaler för kyrkliga och frikyrkliga ändamål. Den kristna verksamheten är i stort sett uppbyggd på och beroende av frivilliga gåvor från församlingarnas medlemmar. Detta gäller inte endast de löpande utgifterna utan även det kapital som erfordras för uppförande av kyrkor och kyrkliga samlingslokaler eller för renovering och modernisering av äldre. Vad som offras härför — ofta under försakelse — är redan beskattade medel. Under mina resor till olika delar av vårt land har jag gång på gång blivit erinrad om dessa problem genom att olika grupper framfört sina bekymmer i detta avseende. Det har t.ex. gällt ett samfund, som genom avtal överlåtit sin kyrkobyggnad och tomt till staden eller samhället för en nödvändig stadsplaneändring eller för sanering och därvid räknat med att få komma i gång med en ny kyrkobyggnad under detta eller nästa år. Nu är man i många fall utan tjänlig samlingslokal, och verksamheten liksom ungdomsarbetet blir i hög grad lidande av detta. Också jag motionerade vid årets början om välvillig dispensgivning i sådana fall. Men sådana medgivanden synes ha varit ytterst få. Anledningen till att jag i dag tagit upp denna fråga är regeringens nyligen fattade beslut om omfattande åtgärder för att öka sysselsättningen under kommande vintersäsong. AMS-chefen har beräknat att utan sådana extra åtgärder skulle man kunna befara bortåt 75 000 arbetslösa under de svåraste månaderna. Naturligtvis kommer också byggnadsverksamheten här in i blickpunkten. I regeringens kungörelse heter det bl.a., att särskilda dispenser kommer att ges från investeringsavgift på oprioriterade byggen — detta upp till en sammanlagd kostnad av cirka 50 miljoner. Här bör enligt min mening åtskilliga projekterade kyrkbyggen kunna igångsättas. Från regeringens sida bör man nu kunna räkna med flera dispensmedgivanden — detta så mycket mer nödvändigt som annars ett mycket stort uppdämt behov kommer att finnas nästa höst, vilket då torde bli svårt att tillfredsställande manövrera, Den här berörda frågan är av synnerlig vikt och får enligt vad stora grupper i vårt land menar inte nonchaleras. Visst är den materiella utvecklingen tacknämlig. Och visst är behoven där stora. Men man får inte försumma att ge kyrkliga, frikyrkliga och ideella organisationer möjligheter att tillgodose det behov av gemenskap, de fritidsaktiviteter — inte minst vad gäller det unga släktet — och den trängtan efter högre och bestående värden som finns — om även latent — hos de flesta människor. Tillåt mig till sist, herr talman, att beröra ett helt annat ämne. Stora grupper av vårt folk har med förvåning och ängslan iakttagit den kulturella smakförskämning som gång på gång kommit till synes på olika områden, i filmproduktionen, i våra massmedia och då även i radio och TV. När det gäller filmen har man från vissa håll krävt strängare censur. I principfrågan censur eller icke censur skall här inget ställningstagande göras, då filmcensurutredningen håller på att penetrera den frågan. Den nu fungerande censuren har inte funnit skäl att stoppa ens den senaste sexdrypande och hycklande svenska filmen. Den norska filmcensuren har däremot av etiska skäl klart tagit avstånd från densamma och förbjudit visning, eftersom den, som det heter, »genom sina realistiska och detaljerade bilder av en rad samlag går längre än någon annan tidigare gjort». Det är inte endast så, att åtskilliga av de senaste svenska filmerna frossar i det fula och vrånga. Det vackra i den verkliga kärleken och i samlivet dras ned i smutsen. Ingenting får tydligen längre vara vackert och rent. Den nämnda arbetande filmcensurutredningen har i första hand lagt fram en rapport från en filmforskningsgrupp som bl.a. anfört följande: »Uppfattningen att film ökar frekvensen av brott saknar stöd i empiriska fakta. Ett flitigt konsumerande av film som demonstrerar våld och grymhet kan emellertid förstärka redan etablerade asociala attityder...» Så långt filmforskningsgruppen som också anser det välmotiverat, att någon form av varudeklaration införes för varje film som visas offentligt. Ja, det är kanske svårt att få fram klara bevis på en films skadegörande verkan. Flera amerikanska utredningar har emellertid ansett sig kunna konsta tera en sådan påverkan. Men i varje fall borde större hänsyn tas till mentalhygieniska synpunkter, eller som forskargruppen uttrycker det »till redan etablerade sociala attityder». Men det är kanske för mycket begärt att de producerande och ledande på detta område skall känna ett sådant ansvar. Kanske invänder man mot det anförda, att den som inte vill se sådana filmer inte behöver gå och se dem. Naturligtvis inte, men ansvaret för smakförskämningen och för neddragandet av det vackra och goda i livet med allt vad därav följer faller tungt på de ledande inom folket och även beträffande dessa speciella områden. Nu har det aviserats att också TV skall vara med och tävla om tvivelaktiga bidrag av detta slag. En inspelning påstås redan vara i gång i Malmöstudion av en av de mest erotiskt vågade TV-pjäserna. Sådana snuskfilmer skall tydligen nu skickas direkt in i de svenska hemmen, Jag hoppas att radiooch TV-ledningen skall ta denna fråga under förnyad omprövning och beakta sitt stora ansvar för dessa massmedia. Radiochefens avståndstagande från vissa övertramp i några TV-program i början av året inger förhoppning att så skall ske.

Den kristna opinionen har sin mening klar. Kanske anser man det inte nödvändigt att ta någon större hänsyn till denna opinion. Men alla som verkligen vill befrämja en kulturellt sett hög standard med andlig halt hos vårt folk borde känna ansvar inför dessa tendenser, och var och en i sin stad söka bidraga till att skönhetsfläckar sådana som de nämnda inte ohämmat får utbreda sig.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att här beröra ett par u-landsfrågor och börjar då med ett u-landsfenomen på hemmaplan. Det torde inte vara obekant att man på denna stads kommunala teaterscen just nu spelar ett stycke som heter »Leva som svin». Detta är alltså inte min rubriksättning utan lanseras av en av våra framstående kulturinstitutioner här i staden. Jag tror säkert att rubriken är adekvat och att den passar in på mycket av det som annan teater och svensk film just nu bjuder på. Sådan film blir för övrigt inte bättre av att ecklesiastikministern agerar med och därmed sanktionerar den. Hela denna tvivelaktiga produktion går under benämningen konst och stödes av kommunala och statliga bidrag. Vårt TV och radiomonopol är därvidlag också mycket följsam. Likaså är maskorna i lagens nät så stora, att till och med stora fiskar galant glider igenom. Verksamheten kan även glädja sig över ganska stora segrar i kampen om människans själ i det här landet. Och vad blir då resultatet härav? Ja, för det första blir vi till åtlöje i utlandet och på den internationella kulturmarknaden. Det är alldeles uppenbart. För det andra — och det är mycket värre — blir det en glidning i normeringen här hemma. Våra normer blir urgröpta och lösligheten blir undan för undan normerande. Om man lever så som stadsteaterns devis ger vid handen, blir det självfallet svårare att sedan leva samman med hustrun, maken och familjen i en trygg och harmonisk gemenskap. Vi har inte råd med sådant. Det är svårt nog ändå i många svenska hem. Vi har 22 000 äkta makar som varje år går från varandra. Årligen har vi drygt 16 000 barn som födes utom äktenskapet. Man kan naturligtvis nonchalera de här siffrorna, men man kan inte utläsa något positivt ur dem. Den undervisning i samlevnadsoch familjefrågor som förre ecklesiastikministern, herr Edenman, utlovade i våras från skolöverstyrelsen har ännu inte synts till. Där lär man utarbeta en plan för samlevnadsundervisning på skolschemat, vilken skall ge vidgat utrymme åt ämnet, men vi har som sagt ännu inte sett till den planen. Nu hänger det på herr Palme — men han har ju redan så att säga börjat i fel film. Vi måste få lära oss att leva som människor, när så många massmedia lär oss att leva annorlunda. Vi har nu här i kammaren under ett par dagar fört en allmänekonomisk debatt, under vilken oppositionen har angripit regeringen och anklagat den för att handskas illa med våra resurser. Man har pekat på kronans värdeminskning, på kostnadsstegringarna och den därav följande inflationen o.s.v. Men, mina damer och herrar, det finns också en annan inflation, som drabbar de andliga resurserna i vårt land, och när de värdena blir tillräckligt urgröpta orkar vi varken handla eller vandla längre. Både regeringen och oppositionen måste ägna mer tid och större intresse åt att slå vakt om de resurserna. Om vi skall tala om hög levnadsstandard måste vi väga in inte bara kronor och kalorier utan också en lycklig, harmonisk och trygg levnad, ty utan den finns ingen hög levnadsstandard. Ett annat u-landsproblem har vi ock så i Sverige. I Indien och Mellanöstern får vi försöka göra något så elementärt som att skaffa människor tak över huvudet. Häromdagen var jag med på en tillställning, där 700 hemlösa män blev förplägade med mat och dryck, tobak, sång och Guds ord. Det hela hade anordnats av den hedervärda Stiftelsen »Hjälp åt hemlösa». Det var en skakande upplevelse att se dessa slitna människor som bor i bilvrak, tunnelbanefickor, sandlådor, soplådor och saltlådor här i Stockholm. En av dem hade i flera år bott i en soplåda vid en station därför att det där var lugnare än i de usla rivningsfastigheter som staden erbjuder en del av detta klientel. Vet ni, mina damer och herrar, att det i denna stad natt efter natt går 2000 människor som ingenstans har att ta vägen? Det finns inte heller några skäl att förmoda att det är bättre ställt i andra storstäder. I dessa 2 000 ingår då inte de som lyckats köpa in sig för någon »halvpanna» hos en kamrat i de sjabbiga hyresfastigheter eller baracker som staden ställt till förfogande. Självfallet är detta klientel nersupet och sjukt på många sätt. Men från begynnelsen var det inte så. Det finns många kunniga yrkesmän bland dem. Äktenskaplig misär, bostadslöshet och annat har emellertid gjort att de inte kan fungera — och T-spriten kostar bara tre kronor litern och finns på varje bensinmack. De säger själva att de måste supa för att kunna stå ut, och jag instämmer så präst jag är. Detta är ytterligare en u-landsö mitt i det s.k. välfärdssamhället, en sida som man medvetet tycks dölja. Det kan ju inte vara konstigare att bygga baracker i Sverige än i Sudan. Visst skall vi ta emot utlänningar och ge dem bostäder, i synnerhet när vi behöver dem som arbetskraft, men vi skall sannerligen inte försumma våra egna. Det är förvånande att inte fler av detta klientel går över till grov brottslig verksam het med ty åtföljande kriminalvård. Därvid får man både bostad, ljus och värme, böcker, och ordnad mathållning och kan i bästa fall få semester med hustrun på statens bekostnad. Varför skall detta klientel — vars talan jag här fört — straffas med en u-landslåg levnadsstandard i välfärdslandet? En tredje u-landsfråga, som jag vill ta upp, har sitt ursprung i ett område där sådana saker hör till vanligheterna. När man studerar vårt svenska bistånd — både det statliga och det enskilda — får man se mycket fint arbete. Att missionen och de enskilda bhjälporganen får ut det mesta möjliga av pengarna vet vi förut. Det är ingalunda små blygsamma missionsstationer det gäller. Det finns sådana också som gör stora insatser. Men man får också se imponerande institutioner i form av skolor, sjukhus och jordbruksfarmer, som mycket väl hävdar sig i jämförelse med statliga hjälpprojekt. Som exempel kan nämnas jättefarmen i Etiopien, Addis Hiwot, om 19000 tunnland, där 800 leprasjuka får rehabilitering, utbildning och bärgning. Farmen leds av en from och driftig lantbrukare från Danderyd, herr Malmvärn. Farmen står sig mycket väl i konkurrensen med det stora och mångomtalade nordiska Tanganyikaprojektet utanför Dar es-Salaam i Tanzania. Jag kan också nämna lutherska kyrkans secondary school i Bukoba med 250 elever i internat — en ganska betydande institution alltså. Det är en skola med mycket hög klass på lärarna och därför också på eleverna. Vidare vill jag nämna leprasjukhuset på samma ort. Där driver den svenske överläkaren Elon Mattsson i Rädda barnens regi med överlägsen kunskap och energi både sjukhus och en omfattande läkarutbildning. Slutligen kan nämnas Lutherska Världsförbundets radiostation The voice of the gospel i Addis Abeba som dagligen sänder på 19 språk och når 500 miljoner människor inte bara med bön och psalmsång utan också med instruktioner i jordbruk, boskapsskötsel, hemvård, hushåll, barnavård 0. s. v. Detta är som sagt inte bara små öar av »beskedlig filantropi» som en känd politiker lät undslippa sig häromåret på tal om missionen. Det är insatser som märks där ute minst lika väl som våra statliga bilaterala insatser. Visst visar SIDA upp många imponerande biståndsprojekt och många utmärkta fältarbetare. Det är avsevärt dyrare projekt, såsom alltid måste bli fallet med statliga insatser. Men vad man som besökare saknar på fältet är koordinering av verksamheten. Det måste vara viktigt att t.ex. växtförädlingsresultat förs ut till farmarna i landet. Sådana innovationer är alltid ett problem, men det borde inte vara något problem att förmedla rön och resultat till befintliga svenska jordbruksfarmer. När detta inte sker är det något väsentligt som fattas. Det tarvas uppenbarligen en samordnande instans där ute för både statliga och enskilda svenska insatser. Nu vet de som deltar i projekten inte alltid om varandras existens. En enkel lösning på samordningsproblemet vore att knyta en biståndsattaché till våra ambassader. Biståndsarbetet är en väsentlig del av vår utrikespolitik, och ambassaden är därför den naturliga sambandscentralen. Det måste vara fel ur alla synpunkter, om SIDA bygger upp en organisation vid sidan om våra beskickningar — i så fall bäddas det också lätt nog för spänningar. I paritet med detta interna önskemål, måste en samordning ske på det internationella planet. Vederbörande FN representant i biståndslandet borde ovillkorligen vara den samordnande och klassande myndigheten för utländska biståndsinsatser. Nu växer det upp en rik flora av bilaterala projekt, och man kan därför befara mycket dubbelarbete och en ojämn fördelning av ensartade projekt. En koordinering skulle inte bara snabbt höja effektiviteten av pågående insatser utan också spara pengar. Mycket mer vore att tillägga i dessa frågor, herr talman, men med hänsyn till att föredragningslistan är lång nöjer jag mig med att sätta punkt här.